Herr talman! Jag vill hålla med om nästan allt vad fru Theorin nyss sade här i talarstolen. Det var ett anförande som jag gärna hade instämt i — utom när det gäller att man skulle flytta huvudmannaskapet. Den saken har fru Swartz och jag inte berört i vår motion, men just nu tänker jag att det kanske kan vara lämpligt att göra så. — Detta var det enda som gjorde att jag inte kunde instämma i fru Theorins anförande. Det är bra att man i år har tagit denna fråga så på allvar att man har brutit ut en bit av den från socialutskottet och lagt den på utbildningsutskottet. Jag tror att utbildningsfrågan på det sättet får större tyngd. Jag skulle emellertid vilja understryka en sak som fru Theorin inte tog upp i sitt anförande. Hon sade att man när det gäller smärtlindring är beroende av hur klinikchefen ser på frågan, och det är alldeles riktigt. Någonting ganska skrämmande är emellertid att det även finns en viss spänning inom många sjukvårdsenheter i fråga om vilka metoder som är lämpliga, man diskuterar om det skall vara någon av de s.k. aktiva metoderna för smärtlindring eller någon av de passiva metoderna. En patient kan alltså inte få den metod som hon vill ha, eftersom det avgörande är vilken metod som läkare och barnmorskor just på det sjukhuset vill tillämpa. På s. 6 i betänkandet tar utskottet upp punkterna i 1973 års läroplan och nämner på slutet också psykiska metoder. Jag tror att det är väldigt viktigt att man i vidareutbildningen får med alla punkter så att barnmorskorna får lära sig alla metoder och sedan kan ge patienten den typ av smärtlindring som hon vill ha. Då gör vidareutbildningen allra mest nytta. Jag har inget särskilt yrkande utan kan med glädje yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig bara till fru Frenkel säga att det just är ett av de stora problemen — jag tog upp det redan 1971 och har berört det i den här diskussionen också — att socialstyrelsen i sina anvisningar ger klinikchefen fullmakt att avgöra vilken metod han skall använda. Om man bor i Borås och har en förutseende och bra klinikchef får man paravervikalbedövning, bor man i Västervik får man det också. Men bor man någon annanstans, där klinikchefen är negativ mot den metoden, får man inte den formen av smärtlindring. Jag har funnit anledning att hårt kritisera dessa råd och anvisningar från socialstyrelsen, och jag hoppas att socialstyrelsen snabbt ser till att de förnyas enligt modernt språkbruk och tar bort de värderingar som ligger som en spärr både i sak och i språk. Jag pekade tidigare på att det är klinikchefen som avgör vilka smärtlindringsmetoder som skall komma till användning. Då kan möjligen i bästa fall den kvinna som skall föda barn komma i åtnjutande av hans önskemål om smärtlindringsmetoder om han har tid att granska henne, vilket han för övrigt oftast inte har; det är barnmorskorna som sköter om detta. Här finns mycket att rensa ut i gamla värderingar. Det var positivt och glädjande att höra utbildningsutskottets ordförande, som poängterade att därest man inte såg resultat mycket snabbt, så skulle man kunna få se över huvudmannaskapsfrågan. Vi har i motionen 1502 varit medvetna om att det anses att denna fortbildning skall anordnas av landstingen. Vi har pekat på en väg som användes 1975, då det gällde ett särskilt anslag till preventivmedelsrådgivningen över socialstyrelsens stat. Riksdagen ansåg att det var angeläget att man snabbt fick ut den kunskapen och gav extra anslag via socialstyrelsen. På samma sätt kan man tänka sig, om det finns intresse — och det utgår jag från att det gör efter den här debatten —, att man över skolöverstyrelsens stat ger ett extra anslag till denna fortbildning för barnmorskorna, så att den blir likvärdig över hela landet i enlighet med riksdagens uttalande från 1971. Det är naturligtvis också oerhört viktigt att man inte bara skall lära sig samma saker, man skall också ha möjlighet att utöva det man lär sig. Man skall ha kunskaper om men också kunnighet i metoderna. Det måste ges nya råd och anvisningar från socialstyrelsen som följer upp de intentioner som finns i de nya läroplanerna, så att alla barnmorskor får möjlighet att använda alla kända smärtlindringsmetoder.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser att förslag som föreläggs riksdagen inte alltid behöver föregås av en särskild utredning, och därför har vi på nytt återkommit med en motion i affärstidsfrågan. Det utredningsmaterial som redan finns i denna fråga ger enligt vår mening tillräckligt underlag för ett konkret beslut om reglerat öppethållande för butiker och varuhus. Vårt parti ser som en risk, om beslutet skjuts på framtiden, att — som det står i reservationen — konsumenternas köpvanor förändras så att inköp vanemässigt kommer att förläggas till sönoch helgdagar. Affärstidsnämnden, som under tiden efter det att lagen slopades haft till uppgift att följa utvecklingen, visar i sina undersökningar att det är först när butikerna tillämpar ett mera regelbundet öppethållande som konsumenterna inordnar söndagshandeln i sitt inköpsmönster. Man konstaterar att en ny vana har utvecklats i vissa delar av det svenska samhället, ”att handla på söndagar”. Handelns utredningsinstitut, som också har gjort många undersökningar under den s.k. provperioden, har inte heller funnit att söndagshandlandet är ett konsumentbehov. Man konstaterar i stället vad vi hela tiden hävdat: att detaljhandeln använder öppethållandet på söndagar som ett konkurrensmedel. Vetskapen om att dagligvaruhandeln omfattade en summa på ca 42 miljarder under det senaste året förklarar konkurrensen om kunderna. Klart är att de stora varuhuskedjorna använder alla medel, också söndagsöppet, för att kapa åt sig största möjliga andel av den summan. Köpkraften ökar inte med ökat öppethållande; konkurrensen gäller att dra kunder från någon annan. När varuhuset på en ort blir ledande i öppethållandet, tvingas andra butiker av konkurrensskäl att följa efter, och så rullar det hela i gång. Om ingen butik börjar så blir det inget söndagsöppet på den orten. Det bevisas av att stora regionala skillnader föreligger i andelen butiker som tillämpar söndagsöppet. En hög andel söndagsöppethållande inom varuhus och inom livsmedelshandel redovisas bl.a. i Kalmar, Växjö, Helsingborg och Eskilstuna. Söndagsöppethållandet följer inte alls det mönster som undersökning arna i samband med lagens slopande gav besked om. Med undantag för Stockholm fanns inga önskemål om öppethållande för inköp av livsmedel. Däremot fanns vissa önskemål — men det gällde också de större städerna — om ökat kvällsöppethållande inom en del branscher, bl.a. för affärer som säljer kläder, skor, möbler och bilar. Därför är det anmärkningsvärt att det enbart är på varuhusoch livsmedelssidan som söndagsöppethållande genomgående har ökat. I november 1974 var andelen varuhus med öppethållande på söndagar 22 "., och för den enskilda livsmedelshandeln var motsvarande siffra 17 ".. Det är i dag en relativt stabil andel, men det finns en tendens att nyetablerade livsmedelsbutiker i större utsträckning tillämpar söndagsöppet. Det finns också andra regionala skillnader som främst hänförs till att vara ett utslag av affärskedjornas lokaliseringspolitik men som ändå är anmärkningsvärda i detta sammanhang. Man har framför allt etablerat sig där köpkraften är störst. Öppethållande på söndagar i dessa köpstarka områden ger den redan privilegierade befolkningen där ytterligare en favör. Det bestyrks också av att personer ur de högre socialgrupperna oftare anger att de har tillgång till söndagsöppet än andra. Varuhusoch stormarknadskunderna är oftast bilburna. Hur ser då söndagskunden ut? Är det de förvärvsarbetande som anser sig tvingade att använda sönoch helgdagar för inköp? Ingen utredning visar sådant resultat — utredningarna visar i stället att det är personer ur de yngre åldrarna som handlar på söndagarna. Intensiva söndagskunder är mest de yngsta och de som ännu inte har barn. När det gäller förvärvsarbetande och hemarbetande kvinnor med barn, så handlar båda kategorierna på söndagar i samma utsträckning. Jag har redan sagt att söndagskunden oftare kommer från de högre socialgrupperna. Skillnaderna mellan de högre och lägre socialgrupperna är också störst bland de yngsta intensiva söndagskunderna. 70 96 av söndagskunderna köper enbart kioskvaror eller livsmedel för mindre summor; det är alltså inga planerade inköp som görs. Söndagshandeln omfattar inga andra varor än vardagshandeln eller påfallande höga inköpssummor. Söndagsköpen liknar vardagsköpen — det är bara kunderna som är annorlunda. I stort sett samtliga söndagskunder anser sig kunna utföra sina inköp på andra dagar under veckan. Även om det av affärstidsnämndens undersökningar inte framgår att söndagsöppet påverkar prisnivån i negativ riktning så är det svårt att övertyga allmänheten om detta. Man kan naturligtvis reglera personalbehovet under de övriga arbetsdagarna, men arbetskraftsbehovet borde ändå öka. Eller ställer söndagskunden mindre krav på service? Att de extraanställda som tjänstgör på obekväma arbetstider utnyttjas är ingen ovanlighet. Det utgår helt godtyckliga ersättningar, som även med 100 96 tillägg för den obekväma arbetstiden gör att timlönen ändå inte blir högre än avtalsenlig timlön. Sociala förmåner är helt obefintliga, liksom anställningstryggheten. På varuhusen i Stockholm är dessutom 70 96 av samtliga anställda deltidsarbetande med de nackdelar som del tidsarbetet medför. Andelen heltidsanställda inom handeln visar en liten minskning under de senaste åren. De handelsanställdas organisationer har hela tiden varit motståndare till de fria affärstiderna och krävt en minimiarbetstid för sina deltidsarbetande medlemmar som ger utrymme för såväl sociala förmåner som anställningstrygghet. De extraarbetande som ställer upp på söndagsarbete är oftast oorganiserade och blir därmed en broms för krav på deltidsförbättringar. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att konsumentbehovet inte kan användas som motivering för ett fortsatt söndagsöppethållande och att det inte heller föreligger ytterligare behov av utredningsmaterial. Utskottet var vid behandlingen av de motioner som förelåg 1975 enigt om — vilket också kan utläsas av näringsutskottets betänkande — att flera skäl kunde anses tala för en reglering i någon form av butikernas öppethållande. Trots detta beslutades om en ny utredning för att granska affärstidsnämndens material, alltså det material som nu föreligger och som är fullt tillräckligt för ett konkret beslut. Vi i vpk menar att regeringen under denna tid borde ha fått fram förslag som kunde leda till ett konkret beslut. Som framhållits i motionen är vi rädda för vad ytterligare tidsutdräkt kan föra med sig i denna fråga. Herr talman!

Herr talman! Kanske jag nu överdriver något, men när jag lyssnade på fru Nordlander fick jag ett intryck av att det egentligen bara skulle vara vänsterpartiet kommunisterna som ägnat sig åt affärstidsfrågan och gjort något för att lösa den. Så är det naturligtvis inte. Vi känner alla till att såväl regeringen som näringsutskottet och enskilda riksdagsledamöter har ägnat denna betydelsefulla fråga mycket stor uppmärksamhet. Motioner med förslag om återinförande av affärstidsregleringen har också behandlats av flera riksdagar. Förra året uttalade riksdagen att det var angeläget att affärstidsnämndens slutredovisning framlades så snart som möjligt och att därpå följande utredningsarbete bedrevs med stor snabbhet. Riksdagen uttalade vidare att flera skäl kan anses tala för en reglering i någon form av butikernas öppethållande. Likaså delade riksdagen näringsutskottets uppfattning att den av handelsministern aviserade utredningen noga skulle pröva detta alternativ och därvid bl.a. överväga frågan om de fackliga organisationernas inflytande på området. Den av riksdagen begärda utredningen har också kommit till stånd. Som framgår av näringsutskottets betänkande kommer också den utredningen — 1975 års affärstidskommitté, tillsatt i juni 1975 — att lägga fram sitt förslag under 1976. Frågan om affärstiderna har alltså varit föremål för många debatter i denna kammare. Men i motsats till fru Nordlander och reservanten hävdar företrädare för övriga partier i näringsutskottet att man nu måste avvakta resultatet av affärstidskommitténs arbete. Jag tycker att det finns fullgoda skäl för ett sådant ställningstagande. Inte minst med hänsyn till möjligheterna att göra en samlad bedömning av affärstidsfrågan anser utskottet det nu vara riktigt att invänta utredningens förslag. Vi tycker också att det skulle vara felaktigt av riksdagen att i dag fatta beslut i enlighet med reservantens förslag. I detta sammanhang vill jag erinra om handelsministerns direktiv till affärstidskommittén. Här anförs bl.a. följande: ”Om de sakkunniga vid en samlad bedömning av hittillsvarande och möjliga framtida effekter av fri affärstid kommer fram till att viss begränsning av butikernas öppethållande bör införas, skall de lämna förslag till reglering. Därvid bör frågan om vad som skall anses vara normal affärstid särskilt uppmärksammas. Det bör därvid beaktas att en alltför snävt tilltagen normal affärstid på vardagar kan medföra olägenheter för flera konsumentgrupper, främst hushåll där alla vuxna förvärvsarbetar.” Ja, fru Nordlander, detta är en mycket väsentlig fråga. Vad är normal affärstid för de affärsanställda? Fru Nordlander har enbart tagit upp frågan om förbud mot öppethållande under sönoch helgdagar. Jag skulle vilja ställa frågan till fru Nordlander: Vad har fru Nordlander för uppfattning om kvällsöppet? Hur långt på kvällarna kan det anses vara normalt för de affärsanställda att arbeta? Det förslag som vänsterpartiet kommunisterna här framlagt berör alltså en rad olika frågor. Innan riksdagen definitivt tar ställning till det förslag som fru Nordlander har väckt måste vi få fram ett bättre beslutsunderlag. Herr talman! Jag ber med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt att den här frågan haft stort utrymme i riksdagen. Men det räcker inte med diskussioner. Det är de konkreta besluten som räknas. Söndagsöppethållandet har enligt affärstidsnämnden inte givit konsumenterna ett ökat utrymme för inköp. Öppethållandetiden har flyttats från vardagar till söndagar. Och det stämmer inte med det krav som ställdes i den förundersökning som gjordes innan lagen slopades. Då ställdes nämligen krav på längre kvällsöppet någon vardag, och det kravet är de handelsanställda överens om att ställa upp på. Konsumenternas valfrihet när det gäller inköp ifrågasätts nu också av handelsministern, som uttalat att det mera är konkurrerande reklam som styr. Det gäller enligt min mening inte bara valet av varusortiment, utan det gäller också tiden för inköp. Det är därför vi inte vill skjuta på det här beslutet hur länge som helst.
Herr talman! Vi har delade meningar på den här punkten, fru Nordlander. Utskottet har uppfattningen att vi inte kan bryta loss den fråga som fru Nordlander tagit upp ur det stora sammanhanget. Vi vill avvakta det förslag som affärstidskommittén kommer att framlägga. Då blir det tillfälle till mera ingående debatter i frågan. Men det här är en komplicerad fråga. Jag har här tidningen Handels-Nytt, nr 2, 1976. Enligt den har Handelsanställdas förbund fått in 23 motioner i affärstidsfrågan. Det finns alltså ett levande intresse för någon form av reglering av affärstiderna inom förbundet. Om detta säger förbundsstyrelsen enligt tidningen bl.a. ”att såväl kiosksortimentet som dispensfrågan väntas bli besvärliga stötestenar i utredningen, liksom kvällsöppethållande”. Men på den sista punkten kan fru Nordlander inte ge besked. Vad är normal affärstid på vardagarna? Den frågan måste vi få ett svar på innan vi kan ta ett definitivt beslut i en så central fråga som affärstidsfrågan.

Herr talman! Redan nu förekommer kvällsöppethållande på utsträckt tid, herr Blomkvist, och inga protester har såvitt jag vet framförts av personalen. Anledningen till att de handelsanställda har reagerat är att de har så svårt att få gehör för sina fackliga önskemål. Det går så lätt att på särskilda tider extraanställa människor som då dels är oorganiserade, dels ställer upp på de villkor som föreläggs dem. De organiserade, som vill ha ordentliga arbetstider, har därför ingen möjlighet att få gehör för sina krav. Det är detta som hela denna fråga gäller.
Herr talman!

Men vad vi nu diskuterar är fru Nordlanders förslag om införande av förbud mot öppethållande på sönoch helgdagar. Jag menar att vi inte kan rycka loss denna fråga från det stora sammanhanget. Vi måste här tänka på att det ändå finns ytterligare sex dagar i veckan. Det är ändå på dessa dagar som den allra största delen av detaljhandeln sker. Det är tänkbart att ett förbud mot öppethållande på sönoch helgdagar skulle få effekt på den normala affärstiden för de affärsanställda. Det är därför jag anser att det skulle vara intressant att få veta vad fru Nordlander avser med normal arbetstid för en affärsanställd. Men det svaret har jag inte fått av fru Nordlander.

Herr talman! Bara några korta kommentarer med anledning av den motion om försäljningen av pyrotekniska varor som nu behandlas i näringsutskottets betänkande. I motionen framhålls de olika olägenheter som förekommer. De skadeverkningar och den irritation som uppkommer på grund av dagens okontrollerade användning av pyrotekniska artiklar av typ fyrverkeripjäser och smällare är så allvarliga att det är befogat att starkt begränsa deras förekomst. Under en följd av år har motioner avlämnats i denna fråga, och som utskottet framhåller behandlades under hösten 1975 motioner med i huvudsak samma förslag som det nu föreliggande. Utskottet hänvisar vidare till pyroteknikutredningens under 1975 framlagda betänkande Pyrotekniska varor, risker och regler. Utredningsbetänkandet, som är mycket intressant, omnämner olika konstaterade olägenheter och att det sedan flera år råder ett utbrett missnöje med bruket av pyrotekniska varor. Det material utredningen samlat från tidsperioderna nyåret och påsken 1973 beträffande omfattningen och karaktären av inträffade olägenheter bestyrker att framförda klagomål är motiverade. Redan det stora antalet polisanmälningar — 1 530 — som utredningen har fått kännedom om och som i stor utsträckning förorsakats av störande knalleffekter är anmärkningsvärt, påpekar utredningen. Sakskadorna har uppstått dels genom sprängverkan, dels genom brand. Sprängskadorna utgörs av ett stort antal småskador såsom sprängda brevlådor m.m. Det har konstaterats att ett antal allvarliga bränder, där betydande värden går till spillo varje år, orsakas av pyrotekniska varor. Därtill kommer ett större antal smärre skador på kläder, inventarier osv. Beträffande personskador har konstaterats ett stort antal ögonskador, därav många allvarliga. Utöver personskador främst i form av ögonoch handskador finns anledning misstänka betydande hörselskador i form av nedsatt hörsel inom vissa tonlägen, skador som uppstått utan att de skadade varit medvetna härom. Som underlag för detta antagande omnämns att knallen från en relativt liten pjäs i det fria har uppmätts ge en ljudnivå upp till 136 dB på 20 m avstånd. Utredningen omnämner också förhållandena i andra länder och de skärpningar av lagbestämmelserna som där förekommit. Utredningen har särskilt studerat de danska bestämmelserna, som på grund av klagomål likartade de svenska har skärpts, så att för förvärv och innehav av alla pjäser med knalleffekt utom smällkarameller och därmed jämförbara leksaker polistillstånd fordras liksom för pjäser av typ svärmare. De danska erfarenheterna i fråga om effekten av att förbjuda knallpjäser har varit goda, enligt utredningen. Vidare har inte de skärpta bestämmelserna inneburit en ökad olaga hemtillverkning med allvarliga olyckor till följd. De danska bestämmelserna överensstämmer med motionärernas förslag. Efter de olika studier som utredningen utfört och på grundval av fakta som framkommit genom undersökningarna föreslår utredningen en särskild lag om pyrotekniska varor. Sådana varor skulle endast få inhandlas av dem som fyllt 18 år mot f. n. 15 år. De skärpningar som utredningen föreslagit är enligt motionärernas mening inte tillräckliga för att undanröja de olägenheter som förekommer. Åldersgränser är alltid svåra att kontrollera vid försäljning av varorna. Vidare kan lagenligt inköpta pjäser sedan överlämnas till eller vara åtkomliga för och brukas av ungdomar i lägre åldrar. Den bästa lösningen av problemet är att följa det danska exemplet med förbud mot försäljning av t.ex. raketer och smällare till privatpersoner. Utredningen framhåller att det torde vara en fördel att avvikelserna mellan Sverige och Danmark inte är för stora med hänsyn till den livliga trafiken över Sundet och svårigheterna att där kontrollera importen från resp. länder. Motionärerna menar också att bestämmelserna borde vara lika. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Motionen 1975/76:1778 är liksom så många andra en gammal bekant både för utskottet och för kammaren. Senast var det på hösten 1975 som vi behandlade en likadan motion. Visst är det ett problem som motionärerna har tagit upp; det är utskottet väl medvetet om.

Förslaget innebär en skärpning av nu gällande bestämmelser. Bl. a. föreslås 18 år som åldersgräns för rätten till förvärv, innehav och nyttjande av pyrotekniska varor — det gäller alltså inte bara inköp. Enligt vad utskottet inhämtat bereds ärendet nu, efter remissbehandling, i industridepartementet. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 25.

Herr talman! Det är fullt riktigt att motionen är en gammal bekant. Det är också möjligt att det är främst från skånskt håll som det har motionerats om pyrotekniska varor. Jag vet inte om vi i Skåne har sär skilda problem som gjort att vi så enträget har fört fram denna fråga. Nr 68 Fru Radesjö nämnde att betydande förändringar är att vänta, och det Onsdagen den är väl då bara att hoppas att dessa blir tillräckliga, så att vi får bort 18 februari 1976 de avarter som nu förekommer. För att ta bara ett exempel vill jag nämna LL att vid det senaste årsskiftet omvittnades det att sjukhusen på nyårsafton — Krigsmaterielindumåste ha en särskild beredskap. Många äldre människor har i insändare = strin i tidningar vädjat om att slippa det obehag som smällare och dylikt åstadkommer. Det är således ett problem, och det är vi överens om. Nu är det bara att förvänta att det blir en ändring till det bättre.

Herr talman! Näringsutskottet erinrar i sitt betänkande om att förslag som syftar till att skapa en handlingsberedskap inom försvarsindustrin för omställning från militär till civil produktion förts fram vid 1972-1974 års riksdagar. Som motionär vid samtliga tillfällen vill jag gärna tillägga att frågan ökat i aktualitet från år till år. Vid 1972 års riksdag var det endast en vpk-motion som tog upp detta problem. Glädjande nog har under senare år socialdemokratiska motionärer kommit till. Så är fallet även vid detta tillfälle. Låt mig också erinra om att redan till 1971 års riksdag aktualiserade vänsterpartiet kommunisterna frågan om åtgärder i syfte att överföra krigsmaterielindustrin till civil produktion. När utskottet konstaterar att de nu aktuella motionsyrkandena i stort överensstämmer med tidigare framförda krav kan det ha sitt intresse att granska behandlingen av yrkandena. År 1971 anförde näringsutskottet att det torde vara ett naturligt inslag i företagspolitiken för tillverkarna av krigsmateriel att ha en beredskap för omställning till civil produktion. Så var naturligtvis inte fallet. Det har all erfarenhet visat sedan dess. År 1972 byggde utskottet sitt ställningstagande på ett uttalande av industriministern om att den då aktuella förändringen i industribeställningar till försvaret borde kunna kompenseras genom att berörda företag ökar sin civila produktion. Vidare att industridepartementet och andra departement följer utvecklingen. Det bör observeras att man begränsade sig till att diskutera den konkreta situationen utan att ställa in frågan i ett större sammanhang. År 1973, då ytterligare ett par motioner utöver vpk-motionen behandlades, sträckte sig utskottet så långt att man underströk att motionärerna aktualiserat en väsentlig fråga och att krigsmaterielproducerande företag måste kompensera bortfallet av militär produktion med civil produktion för att trygga de anställdas sysselsättning. Det primära ansvaret härför måste dock, enligt utskottet, åvila företagen själva. Man anförde vidare att det kunde vara motiverat att samhället deltar i en planering och underlättar övergången till civil produktion. Den begärda utredningen avstyrktes likväl. Samma argumentation och ställningstagande redovisade näringsutskottet vid behandling av 1974 års motioner. Behandlingen av de år 1975 väckta motionerna har uppskjutits till nu. Vad har då näringsutskottet att säga denna gång? Redovisningen är betydligt fylligare, det måste medges. Redovisningen av olika utredningar är intressant, framför allt därför att där framgår tydligt riktigheten i våra påståenden att koncentrationen av de militära beställningarna till vissa företag och orter måste anses utgöra ett särskilt problem. Alltjämt bygger man dock förutsättningarna på volymföränd Nr 68 ringen vid olika försvarsbeslut, där exempelvis försvarsutredningen för Onsdagen den ordar vidareutveckling av Viggenplanet. Det är tydligt att ingen vill tänka 18 februari 1976 tanken ut, att en helt ny situation kan uppstå. En situation där förr = utsättningen är en annan än exempelvis nuvarande tillverkning av mi Krigsmaterielindulitärflygplan. Hur kommer då läget att vara för de anställda? Vilka för = strin utsättningar finns då att utnyttja produktionsresurserna? Det är helt självklart att man noga skall följa de aktuella förändringar som kan skönjas och vidta olika åtgärder, men detta är inte tillräckligt offensivt. När det gäller utskottets ställningstaganden så erkänner utskottet också nu att det är synnerligen viktiga frågor som aktualiseras i motionen, olika verksamma arbetsgrupper åberopas och uppfattningen att det primära ansvaret vilar på företagen själva upprepas. Den i vpk-motionen 613 begärda utredningen avstyrkes. Här brister, såvitt jag kan förstå, utskottet i logiken. Utskottet vill alltså inte medverka till att en utredning kommer till stånd. Samtidigt tvingas utskottet i anslutning till motionen 1679 konstatera att problemen med en omställning från militär produktion till civil produktion är svåra och att detta förhållande enligt utskottets mening gör ”en statlig planering för alternativt utnyttjande av resurser mycket angelägen”.

Detta är ståndpunkter som mycket nära överensstämmer med vad vi anfört från vpk under hela 1970-talet. Den bristande logiken består i att utskottet inte är berett att begära den föreslagna utredningen. Hur skall den statliga planeringen för alternativt utnyttjande av resurserna, insatserna för en mer långsiktig och samordnad planering, de alternativa produktionsplanerna och den alternativa användningen av resurserna uppnås? Det besvarar inte näringsutskottet. Helt i förlängningen av utskottets eget resonemang ligger vårt krav om en särskild utredning rörande civilt utnyttjande av krigsmaterielindustrins resurser. Utvecklingen från näringsutskottets första yttrande över vpk-motionen till det nu föreslagna tillkännagivandet är glädjande. Det inger förhoppningen att om trycket fortsätter så kanske vi så småningom kan förmå utskottet att ta ställning för en utredning om hur dessa frågor skall lösas. Kravet på åtgärder ökar bland de anställda inom krigsmaterielindustrin, därom råder inget tvivel. När SAAB-SCANIA började agera ute på världsmarknaden för att sälja Viggenplanet till NATO-länder genomskådade jobbarna på SAAB i Linköping detta agerande. De gick inte på lockbetet att en sådan affär skulle rädda deras jobb. De skärpte kravet på andra åtgärder för att klara sys 43 — Hur blir det med våra jobb? Den frågan riktade Linköpings metallarbetare direkt till statsministern vid denna tidpunkt. De befarade att en sådan internationell satsning skulle medföra att intresset för satsning på civilproduktion här hemma skulle bli ännu mindre. Man tror uppenbarligen inte på talet om att det primära ansvaret åvilar företaget. Det finns tillräckliga erfarenheter för att denna tveksamhet skall vara befogad. Helt självklart måste man ställa det kravet på företag, som gjort stora profiter på att skattepengar satsats i militär produktion, att de också skall medverka till en omställning till civil produktion. Men man måste också komma ihåg att denna industri växt fram, utvecklats och formats med utgångspunkt i statsmakternas beslut. Detta ger statsmakterna ett särskilt ansvar. De väldiga summor av statsmedel som finns i dessa företag gör det också till ett statligt intresse att resurserna kommer till civil användning. Även länsstyrelsen i Östergötland har vänt sig till regeringen med påpekande om behovet av statliga åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget inom Linköpingsområdet. Linköpings kommun har också pekat på de särskilda problem som är förknippade med den militära produktionens dominans. En särskild studie har påbörjats av länsstyrelsen och Linköpings universitet för att undersöka Östergötlands beroende av den militära verksamheten. Över 9 000 personer i Linköping är sysselsatta med militär verksamhet —- dvs. 20 46 av hela sysselsättningen och 40 96 av industrisysselsättningen. Detta skapar stor osäkerhet för de anställda men också för hela bygden. När var femte person som går till jobbet har militär sysselsättning, då måste särskilda åtgärder vidtas för att skapa civila sysselsättningsalternativ. Näringsutskottet utgår ifrån att kravet i motionen 613 på övergång från militär till civil produktion är främst sysselsättningspolitiskt motiverat. De sysselsättningspolitiska motiven är som jag framhållit tillräckliga skäl för särskilda åtgärder. Motionen sträcker sig dock ännu längre. Vi pekar också på vikten av att de väldiga resurserna inom krigsmaterielindustrin utnyttjas för angelägna civila uppgifter. Det finns nu en rad arbetsgrupper som följer frågor som hör samman med sysselsättningen inom militärindustrin. Den samlade bilden av vad som bör göras saknas alltjämt. Det behövs en långsiktig handlingslinje för hur resurserna skall användas. Det behövs ett program för övergången från militär till civil produktion. Det är detta som krävs i motionen 613. Motionskravet följs upp i en reservation av herr Pettersson i Västerås till näringsutskottets betänkande.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

Herr talman! Även de motioner vi nu skall behandla är gamla bekanta som riksdagen känner väl sedan några år tillbaka. Det är gamla men viktiga bekanta, skulle jag vilja säga. Det gamla talesättet att så småningom urholkar droppen stenen bekräftas åtminstone när det gäller en av de två motioner jag har lagt till 1975 års riksdag. Jag skall återkomma till den litet senare. Det material som riksdagen fått på sitt bord är rätt omfattande och fylligt, och det tycker jag är positivt. Det redovisar också delvis en omsvängning i inställningen som är nödvändig och som jag hälsar med tillfredsställelse. De motioner jag talar om, 1679 och 1680, tar båda upp åtgärder för att ge handlingsfrihet åt statsmakterna, och båda två faller tillbaka på Myrdalgruppens arbete. Jag vill redan nu poängtera att ingen av motionerna kräver förändring i säkerhetseller försvarspolitikens utformning. De vill skaffa oss kunskaper, underlag, medvetenhet och planering. Först därefter, när man har både kunskaper och en planering gjord i god tid, kan man ta ställning till den förändring man menar måste ske. Detta gäller i allra högsta grad krigsmaterielindustrin som berör en hel del sysselsatta. Det står klart utsagt i motionen och även i Myrdalgruppens arbete att om man skall göra några förändringar krävs det ingående analys av de problem som kan uppstå. Det betonas också i Myrdalgruppens arbete att man noga måste studera konsekvenserna med hänsyn till de materialresurser som berörs, t.ex. råvaror, men också med hänsyn till produktionskapacitet, forskningskapacitet osv. Detta studerande och denna omställning har vi tagit upp i motionen 1680, som utskottet avvisar. Jag skall också be att få återkomma till den senare. Näringsutskottet har redovisat förekomsten av vad man kallar en projektgrupp i försvarsdepartementet. Det arbete som denna projektgrupp har presenterat har skett för 1974 års försvarsutrednings räkning, och försvarsutredningen har också använt sig av det material som kommit fram i denna utredning. Delvis, skulle man kunna säga till herr Berndtson, har hans synpunkter blivit tillgodoseddda genom utredningens arbete. Näringsutskottet redovisar några intressanta fakta om krigsmaterielindustrin som jag vill peka på. Av den tabell som visas på s. 5 i betänkandet framgår att det är fem företag som intar en mycket dominerande position med en försäljning till materielverket på mer än 200 milj.kr. vartdera. Det är SAAB-SCA NIA, Volvo, förenade fabriksverken, Bofors och LM Ericsson. 80 "> av utbetalningarna från huvudavdelningen för flygmateriel har gått till endast fem företag. Det rör sig totalt om rätt många företag inom försvarsindustrin, upp emot 2 000, men med en koncentration till några stora företag. De företag som kommer att beröras av förändringar på grund av 1972 års försvarsbeslut och som kan räkna med en nedgång i beställningarna är emellertid inte dessa företag utan framför allt sex andra företag. Den förändring som pågått och pågår inom försvarsindustrin ger problem på kort sikt för några företag, men framför allt är det fråga om en omfördelning från mindre företag till storleverantörer. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det ger mycket påtagliga effekter för de regioner där försvarsindustrin finns. Den projektgrupp vars arbete försvarsutredningen fått till sitt förfogande säger att de kortsiktiga försvarsindustriella och sysselsättningspolitiska konsekvenserna inte är de avgörande, utan att det är andra frågor som är avgörande, nämligen att kunna ta till vara den avancerade teknologin på rätt sätt. Det är de långsiktiga strukturella problemen som är svåra att klara inom systemoch teknikområdet. Till detta kan också läggas att den alltmera avancerade teknologin inte leder till flera jobb i produktionen utan snarare till färre. Större företag, mer avancerad teknologi, färre anställda. Detta måste också beaktas i det långsiktiga arbetet när det gäller sysselsättningen. Att det blir sådana här förändringar till större enheter skärper problemen, och detta måste leda till planeringsåtgärder från samhällets sida. I det utredningsarbete som gjorts för försvarsutredningens räkning anför projektgruppen att tillverkarna inom den militära sektorn knappast på eget initiativ kan förväntas starta och finansiera utvecklingsarbete för den civila marknaden. Där måste, säger gruppen, de offentliga organen vara beredda att gå in och stå för en stor del av både finansiering, utvecklingsoch produktionsarbete. Det är en viktig uppgift, säger gruppen, att kartlägga vilka samhällssektorer som på ett meningsfullt sätt skulle kunna tillgodogöra sig ökade forskningsoch utvecklingsinsatser och därmed fylla en roll motsvarande den som försvaret hittills har fyllt inom försvarsindustrin. Detta står helt i överensstämmelse med Alva Myrdalgruppens förslag på forskningssidan, som också återfinns i de motioner jag har väckt nu och tidigare. Utskottet citerar en del från försvarsutredningen, och det ställer jag mig frågande inför. Motionerna 1679 och 1680 har över huvud taget inte diskuterat försvarspolitik och inte heller säkerhetspolitik. Men om man finner för gott att citera försvarsutredningens ställningstagande är det bra att man inte gör det alltför ensidigt.

Den bedömningen måste bero på en missuppfattning av motionen 1680 från utskottets sida. Utskottet visar sig sedan — och det ger jag herr Berndtson rätt i — positivt inställt. Så småningom urholkar droppen stenen, som sagt. Utskottet påpekar att det är väsentliga frågor som har aktualiserats och säger att det är oerhört viktigt att gå in och klara av de sysselsättningsproblem som kan uppstå. Och framför allt — det är där den omsvängning kommer till stånd som jag hälsar med tillfredsställelse — säger utskottet att det är nödvändigt med ökade insatser för långsiktig och samordnad Nr 68 planering från samhällets sida för att klara av denna omställning och Onsdagen den att det då också kan bli aktuellt med alternativa produktionsplaner och 18 februari 1976 alternativt användande av resurser, vilket jag har aktualiserat i motionen = 1679. Krigsmaterielindu Här finner jag att näringsutskottet har tillstyrkt andra attsatsen i mo = strin tionen 1679, och det är jag naturligtvis till freds med. Det är ett stort steg framåt att utskottet insett att samhället måste aktivt gå in för att medverka till den här förändringen. Däremot har utskottet tydligen — på vilka skäl förstår jag inte — missuppfattat motionen 1680. Utskottet menar att de säkerhetspolitiska bedömningarna skall göras av försvarsutredningen och att om denna skulle föreslå att statligt stöd till vidareutveckling av vapentyp inte skall ingå så kommer konsekvenserna av det att belysas. Motionen 1680 har inte tagit upp frågan om säkerhetseller försvarspolitiken. Den föreslår att man precis som Myrdalgruppen gjort i det amerikanska samhället skall granska konsekvenserna på sysselsättning, råvaruåtgång, forskning och utveckling i det svenska samhället. Vi har bara begärt att man i Sverige skulle kosta på sig precis samma utredningsarbete som inte har varit särskilt brännande för forskarna att utföra i USA. Först när man har skaffat sig kunskap om och granskat vad det får för effekter på råvaruoch sysselsättningssidan av att göra en begränsning och av att föra över forskningsoch utvecklingsresurser kan man ta ställning till om förändringen kan genomföras eller inte. Man måste ha kunskaper om effekterna först, och det är det som vi har begärt i motionen 1680. Ett arbete i enlighet med motionen 1680 innebär alltså inte att bestämma sig för en förändring av säkerhetseller försvarspolitiken. Det känns litet underligt att behöva säga det till utskottets talesmän, men det står inte någonstans i motionen att det skulle ske någon sådan förändring.

Där kan också tillräckligt tekniskt avancerade och systemliknande projekt tänkas förekomma. Projektgruppen anser att det är en viktig uppgift att söka kartlägga vilka samhällssektorer som på ett meningsfullt sätt skulle kunna tillgodogöra sig en ökad FoU-insats och därmed fylla en roll motsvarande den som försvaret hittills fyllt gentemot försvarsindustrin.” Vi motionärer får tydligen när det gäller den här punkten i motionen 47 1680 återkomma och om det är nödvändigt också tala ett mera tydligt språk — om inte utskottet nu fått klart för sig vad syftet är med motionen.

Herr talman! Näringsutskottet har i betänkandet 26 behandlat tre frågor om krigsmaterielindustrin. Vpk-motionen 613 tar upp framför allt frågan om krigsmaterielindustrins betydelse för sysselsättningen och behovet av en utredning av ett program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs genom nedskärning av krigsmaterielproduktionen. I reservationen av herr Pettersson i Västerås framhålls att en utredning bör tillsättas för att se över möjligheterna till en långsiktig handlingslinje som bygger på alternativa användningar av krigsmaterielindustrins resurser. Den skulle även undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för en framtida omstrukturering av försvarsindustrin. Dessa krav på handlingsberedskap har, som framhållits av herr Berndtson, vid ett flertal tidigare tillfällen behandlats här i kammaren. Beträffande motivet i motionen, som ju främst är sysselsättningspolitiskt, vill utskottet liksom tidigare framhålla, att det primära ansvaret för produktionsinriktningen måste åvila företagen själva. Det är alltså en principiell ståndpunkt som utskottet tidigare har framfört, som riksdagen har lagt fast och som här återkommer i utskottets skrivning. Den sysselsättningspolitiska effekt som förändringar i försvarets beställningar kan förorsaka medför dock att behov uppkommer för samhället att delta i planeringen av vissa omställningar för att underlätta övergången till civil produktion. Myndigheterna följer också utvecklingen noggrant, varför utskottet inte finner skäl att, som reservanten yrkat, framföra krav om särskild utredning på den här punkten. Motionerna från fru Theorin har också med ungefär likartad utformning tidigare behandlats av riksdagen. I motionen 1679 behandlas möjligheten att övergå från militär till civil produktion. Detta problem behandlas i en rapport, utarbetad av försvarsdepartementet, som framlades i november 1975.

Utskottet har nu intagit den ståndpunkten, i likhet med vad industriministern tidigare har framhållit, att det är nödvändigt att handlingsfriheten upprätthålls inom det arbetsmarknadspolitiska området, så att sysselsättning kan skapas åt dem som berörs av försvarsbesluten. För att uppnå denna handlingsfrihet krävs ökade insatser för mer långsiktighet och bättre samordning i planeringen. I detta lägger utskottet in att behov och möjligheter att göra alternativa produktionsplaner och redovisa alternativa användningar av resurserna måste beaktas. Vi föreslår att riksdagen beslutar att ge regeringen detta till känna.

Utskottet anser att det inte finns skäl att gå in i den här frågan på ett mer långtgående sätt än vad som nu sker i de utredningar och grupper som arbetar på detta område över ett vitt fält. Frågan om alternativa produktionsplaner är utomordentligt besvärlig. Det hela gäller ju den inriktning som industrin har och den beredskap som möjligen kan åstadkommas genom att man i förväg försöker inrikta verksamheten så, att det inte blir negativa konsekvenser när en omläggning av produktionen måste ske.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

Herr talman! Med hänsyn till min bakgrund, innan jag hamnade i detta hus, som ombudsman i den avdelning i Linköping som särskilt kommer att beröras av de omställningar som från tid till annan kan ske, finner jag anledning att lägga några synpunkter på den här frågan. Herr Berndtson refererade de krav som Metalls medlemmar i Linköping har ställt rörande sysselsättningsgaranti för framtiden. Jag är väl medveten om att det är och alltid har varit en fråga där vi haft anledning att utveckla viss aktivitet. Jag tyckte emellertid att herr Berndtsons referat var något för kortfattat för att ge rättvisa åt de synpunkter som Metalls medlemmar i Linköping och verkstadsklubben vid SAAB-SCANIA har framfört. Jag har under många år haft anledning att av och till diskutera dessa frågor med medlemmarna, och jag tror mig ganska väl känna till deras synpunkter.

Vi befinner oss i en situation där dessa frågor diskuteras kanske i första hand ur försvarspolitiska aspekter och inte så mycket ur industripolitiska. Det är ju den senare frågan som behandlas nu med anledning av de motioner som har väckts. Det står på några ställen såväl i referat från industriministerns interpellationssvar tidigare som i utskottsbetänkandet att det är företagen som i första hand har ansvaret för produktionsplaneringen. Det kan man möjligen med viss reservation instämma i, men för mig framstår det helt klart att också samhället har anledning att mycket aktivt intressera sig för dessa frågor. Inte minst en industri av den typ som det här handlar om, och som i så hög grad effektuerar beställningar som läggs ut av samhället, måste samhället enligt min me ning ha anledning att intressera sig för. Man måste även medverka i den planering som det här sägs bör åvila företagen. Om man läser litet mellan raderna och har lyssnat på den diskussion som har pågått och pågår, så står det väl tämligen klart att samhället här har ett alldeles speciellt ansvar. För undvikande av missförstånd vill jag säga att jag nog menar att detta ansvar inte bara är aktuellt för försvarsindustrin utan även för industriell verksamhet i övrigt. Våra medlemmar i Metalls avdelning i Linköping har ofta framfört att man bör få vetskap om intentionerna och de beslut som kommer att fattas på lång sikt. Vid varje tillfälle då en utredning arbetar med dessa frågor är det givet att medlemmarna kanske mer än eljest känner en oro för hur framtiden skall gestalta sig. I maj månad 1974 tillsattes en arbetsgrupp, vilket också utskottet redovisar i betänkandet. I den ingår representanter från såväl arbetstagarna som från kommunen, försvaret och industridepartementet. Utredningen har särskilt till uppgift att ägna sig åt förhållandena i Linköping och den roll som försvarsindustrin spelar och skall spela för framtiden. Jag måste, måhända med viss kritik, konstatera att den arbetsgruppen ännu inte har hunnit redovisa speciellt mycket från sitt arbete. I varje fall har inte jag fått del av särskilt mycket av det som kommit fram ur den arbetsgruppens arbete. Jag vill ta det här tillfället i akt att säga att jag hoppas och förutsätter att arbetsgruppen ganska snart kommer att redovisa i varje fall något om hur den ser på utvecklingen för framtiden. En annan sak berörs i betänkandet, nämligen vad man skulle kunna kalla alternativa produktionsplaner eller, som det står i betänkandet, alternativa användningar av resurserna, där utskottet inbjuder riksdagen att göra ett tillkännagivande till regeringen. Det låter sig nog sägas och låter teoretiskt mycket bra att man skulle ha alternativ produktion, och jag vill inte avvisa tanken på att man i varje fall undersöker möjligheterna att också i praktiken arbeta enligt sådana riktlinjer. Men jag misstänker att det kommer att, såsom också utskottets företrädare nyss har sagt, vålla vissa praktiska bekymmer att arbeta enligt den modellen. Vi får se vad som kan komma ut av det här tillkännagivandet och de möjligheter som tas upp i betänkandet.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

Herr talman! Mitt referat av den diskussion som pågår i Linköping bland de anställda var, ansåg herr Henrikson, en aning kortfattat. Visst var det så. Jag tror ändå att kärnfrågan fanns med, nämligen att man - Nr 68 viil ha andra alternativ för att trygga sysselsättningen än vad som f. n. Onsdagen den finns. Jag noterar därvidlag såsom positivt att även herr Henrikson menar 18 februari 1976 att ansvaret för övergång till civil produktion måste vidgas till att vila = inte bara på företaget utan också på staten. Jag tror att det är förklarligt — Krigsmaterielinduom arbetarna vid SAAB-SCANIA inte riktigt räknar med att företaget — strin kommer att fullgöra det som utskottet kallar det primära ansvaret. Jag hänvisar bl.a. till en intervju i Folkbladet Östgöten den 18 maj 1974, där SAAB-SCANIA:s chef förklarade att man inte hade planer på civil produktion vid SAAB:s flygdivision utan sade att dess uppgift är att tillverka flygplan åt det svenska försvaret, ingenting annat. Det är väl därför de anställda undan för undan skärper kravet att samhället här måste gå in i annan utsträckning än det gör f.n. Jag vill än en gång påpeka att utskottet inte går in på hur man skall uppnå de mål som utskottet säger sig vilja uppnå i det tillkännagivande, som man föreslår riksdagen att göra och som jag ser som mycket positivt. Man är alltså inne på en riktig väg men stannar plötsligt istadigt före den logiska slutsats som jag tycker borde följa av det resonemang utskottet för. Jag finner det beklagligt att man gör det, men jag hoppas att även den utredning om ett program för civil alternativproduktion som vi har begärt så småningom skall komma fram. Jag tror att det är nödvändigt att man får ett sådant program, får så konkreta alternativ som möjligt, som så att säga pockar på de resurser som nu är bundna till militär produktion. I stället för en negativ debatt om konsekvenser av minskade militära beställningar, som ibland förekommer, skulle det gälla hur snabbt militära resurser skulle kunna överföras till angelägna civila objekt. Man skulle alltså vända på frågan. Jag tycker nog också i likhet med fru Theorin att försvarsutredningens bedömningar av det militära läget borde kunna lämnas därhän i detta sammanhang. Vad vi diskuterar är ju de väldiga resurser som i dag binds till militär verksamhet, hur de skall kunna komma till användning för civila ändamål och hur sysselsättningen skall tryggas för de anställda. Utan att diskutera försvarsutredningens bedömningar som — det vill jag understryka — säkerligen inte är invändningsfria hävdar jag bestämt att oberoende av den aktuella militärpolitiska bedömningen kvarstår frågan om att planera övergång till civil produktion på lång sikt. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang erinra om FN-rapporten ”Avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser”, där man globalt beskrev situationen på följande sätt: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustning att det verkliga problemet är uppställande av en prioritetsskala. De viktigaste av dessa krav skulle utan tvivel redan vara väsentligen tillgodosedda om det inte vore för kapprustningens skull.” Jag menar att detta bör vara utgångspunkten för en diskussion om övergång från militär till civil produktion också i vårt land. När det gäller 5l en sådan övergång sade man i samma rapport att övergångens smidighet på kort sikt till stor del beror på regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet. Jag menar att det inte kan vara så svårt att inse att det behövs en utredning för att få ett samlat grepp om problemen och att få ett program för denna nödvändiga övergång. Det behövs för att förutse olika typer av problem och för att åstadkomma lämpliga förberedelser för att de frigjorda resurserna skall komma till nyttig användning, som FN-rapporten uttrycker det.

Herr talman! Vad först beträffar utskottets talesmans kommentar till formuleringarna i motionen 1680 vill jag bara ha fastställt att där är klart utsagt att man begär en uppföljning till svenska förhållanden av Myrdalgruppens arbete. Denna grupps arbete har aktualiserats flera gånger tidigare i riksdagen, och det må väl vara oss förlåtet om vi inte har varit så pass fulländade i vår att-satsskrivning att vi inte något tydligare har angivit vad Myrdalgruppens arbete går ut på. I att-satsen begärs en uppföljning genom studier av konsekvenserna för sysselsättning, råvaruåtgång, forskning och utveckling etc. av en selektiv nedrustningsåtgärd. Läser man litet mer i Myrdalgruppens arbete förstår man också att det inte innebär att man därmed har tagit ställning för en nedrustningsåtgärd utan att det är fråga om att granska konsekvenserna av en sådan åtgärd. Nåväl, vi får återkomma till den biten. Eftersom utskottet tydligen har misstolkat oss får vi göra en bättre formulering till nästa gång. Både utskottets talesman och herr Henrikson säger att det är besvärligt att genomföra alternativa produktionsplaner. Självfallet är det så. Hade det varit enkelt genomfört, skulle detta ha funnits för länge sedan. Men låt mig i detta fall faktiskt åberopa försvarsutredningens betänkande, där man tar upp de försvarsekonomiska problemen, vilket kan vara befogat att åberopa i detta sammanhang. Det heter på s. 176 i detta betänkande bl.a.: ”Det västeuropeiska samarbetet är redan relativt välutvecklat vad avser den mest avancerade militära materielen. Främst gäller det flygplan, helikoptrar och robotar. Framtidsbilden är ensidig. Allt tyder på en accentuerad utveckling mot stora västeuropeiska försvarsindustrier. De redan stora försvarsindustrierna torde ha befäst sin ställning genom samarbetsprojekten. Detta sker på bekostnad av de mindre industrierna och inte minst på bekostnad av de mindre staternas försvarsindustrier.” Litet längre ner sägs: ”Dessa tendenser pekar på strukturella problem på sikt för den svenska försvarsindustrin. Den nationella marknaden tenderar att för avancerad och teknologiintensiv materiel bli otillräcklig för att upprätthålla utvecklingsoch produktionskapacitet inom landet på alla systemoch teknikområden. Kostnaderna för avancerad teknologi och komplexa system avseende vapen och vapenbärare har hittills uppvisat kraftiga ökningar.” Det är ju konsekvensen av det här resonemanget — att vi i framtiden icke kan fortsätta på samma vis — som ligger i botten både för Myrdalgruppens jobb och för de motionskrav som vi har framfört i riksdagen tidigare och även nu. Det är alltså inte någonting annat än att vi skall värna om våra anställda både SAAB och på andra försvarsindustrier. De skall ha samma trygghet som alla andra i det svenska samhället. Men samhället måste också ta ansvaret för att en planering kommer till stånd i så god tid att de anställda och samhället inte ställs inför fullbordat faktum. Jag tycker det är angeläget att detta blir sagt i diskussionen. Jag vill ändå påpeka att på samma sätt har också den grupp som har arbetat för försvarsutredningen resonerat när man där påpekat att det är viktigt att beroendeförhållandet mellan försvaret och försvarsindustrin understryks av att antalet kontrakt när det gäller både utvecklingsoch produktionsarbete är litet i förhållande till den totala ordersumman. ”Den civila marknadens situation med varierande marknadsandelar för konkurrerande företag föreligger sällan. I stället är förhållandet ett antingen/eller som tillsammans med de stora ordersummorna kan ge en svårhanterlig ryckighet i företagens planering. Förhållandet leder mycket lätt till ett starkt omsättningstänkande hos både kund och säljare. En fortlöpande förfining av etablerade vapenidéer, vilken eftersom den lägger tyngdpunkten vid den kostsamma utvecklingsfasen är en mycket dyrbar förbättringsstrategi, tar därvid lätt överhanden, och den statliga köparen med sin känslighet för sysselsättningsaspekter etc. kan lämnas utan reell möjlighet att satsa på nya, mer okonventionella tekniska lösningar.” Vi har nu fått klart för oss via den här utredningen, som väl har verifierat det vi känt till tidigare, att det är nödvändigt att samhället går in och tar ett reellt ansvar för en sådan planering som måste komma till stånd. Jag har heller ingenting emot att citera industriminister Johanssons svar på den interpellationen just i de frågorna som jag väckte i december 1974, där han ändå klart riktade kritik mot ledningen för SAAB, som inte hade visat något särskilt intresse för att klara av omställningen till civil produktion. ”Jag har tyvärr inte kunnat finna”, sade han, ”av SAAB-SCANIA:s beskrivning av möjligheterna till utbyggnad av verksamheten på åtskilliga platser under de närmaste åren framöver att företaget har nämnt någonting om en utbyggnad eller nya sysselsättningsmöjligheter i Linköping. Jag hoppas att det har varit en tillfällighet som företagsledningen kommer att vara beredd att rätta till.” Det finns skäl till att man nu tar ett steg framåt på detta område, och jag hälsar med tillfredsställelse utskottets skrivning om motion 1679. Vad gäller den andra motionen — att kartlägga Myrdalgruppens arbete på svenska förhållanden — skall vi återkomma.
Herr talman! När det gäller frågorna om företagens ansvar och samhällets ansvar vill jag än en gång betona nödvändigheten av att här slås fast att företagen skall åläggas ett ansvar för sina anställda när det gäller sysselsättningen. Självfallet har också samhället ansvar i de frågorna, inte minst i egenskap av stor beställare inom försvarsområdet. Det förskjuter dock inte grundsatsen och principen. Vad beträffar fru Theorins anmärkningar om utskottets ställningstagande till motionen 1680 vet jag inte om de är särskilt befogade. Vi har med utgångspunkt i föreliggande aktivitet på utredningsområdena dragit slutsatsen att här förekommer aktiviteter som mycket väl kan leda fram till det resultat som fru Theorin är ute efter. Vi har också understrukit att det med hänvisning till detta nu inte finns anledning att ytterligare aktualisera det här. Fru Theorin har tillbringat en del av förmiddagen med att läsa innantill ur utredningar. Jag skall också göra så och citera avslutningen av den tidigare rapporten, som jag tror det är ganska nödvändigt att känna till i den här debatten. Den avslutas nämligen på detta vis: ”Den utveckling som skisseras i rapporten kan förväntas medföra förändringar i såväl omfattning som inriktning av försvarsmaterielefterfrågan. Detta kräver en anpassning av försvarsindustrin till dessa ändrade förhållanden. Anpassningen måste ske till den långsiktiga anskaffningspolitiken men med beaktande av kortsiktiga sysselsättningsproblem. Den föreliggande rapporten har främst karaktär av översiktlig probleminventering. Fördjupade analyser inom flera av de beskrivna delområdena är angelägna.” Jag förutsätter att den här ytterligare belysningen kommer att leda fram till att man framdeles kan fatta beslut om vilka vidare åtgärder som är av nöden.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av att flera talare har antytt att SAAB-SCANIA inte har gjort någonting och inte visat något intresse när det gällt att inrikta produktionen mot en civil verksamhet. I sanningens namn bör man ändå citera också vad utredningen om försvarsindustriella problem konstaterar på den punkten: ”Även SAAB:s flygdivision driver vissa projekt som syftar till att hitta nya, civila användningsområden för de utvecklingsoch produktionsresurser man besitter. Förutom det näraliggande försöket med civila flygplan prövas områden som energi, havsresurser och transporter.” Detta finns alltså klart utsagt i rapporten. För helhetens skull bör också det redovisas. Herr Berndtson sade i sitt första anförande — och det hänger delvis samman med sysselsättningsaspekterna — att SAAB:s arbetare inte gick på det lockbete som SAAB lade ut när man försökte sälja Viggen, eller Eurofighter, på världsmarknaden.

18 februari 1976 Herr Henrikson sade en sak som jag mycket gärna vill understryka. Han uttryckte nämligen den förhoppningen att svensk försvarsindustri = Krigsmaterielinduäven i fortsättningen, i den mån vi nu skall ha ett försvar, skall få med = strin verka till att förse detta försvar med vapen. Utan att dra upp någon försvarspolitisk debatt vill jag peka på att om vi vill ha handlingsfrihet i försvarssammanhang, är det naturligtvis av väsentlig betydelse att vi har en inhemsk försvarsindustri som utvecklar och tillverkar vapen och andra produkter för det svenska försvarets räkning. Vi bör komma ihåg, herr talman, de dyrköpta erfarenheter man gjorde inom det svenska försvaret under andra världskriget, då det inte bara var att gå ut och försöka köpa ett bra flygplan utan då man måste köpa flygplan där man kunde göra det. Den situationen tror jag vi skall vara försiktiga med att försätta oss i på nytt.
Herr talman! Det kan bereda vissa svårigheter att avgränsa den här diskussionen; den blir gärna en försvarspolitisk debatt i stället för en industripolitisk. Jag skall försöka att avhålla mig från att diskutera försvarspolitik i dag. Fru Theorin ägnade ju en betydande del av sitt senaste inlägg åt att tala om sådant som egentligen ligger utanför dagens ämne, men jag kritiserar henne inte för det, eftersom jag inser svårigheten att göra denna avgränsning. Vad jag emellertid vill lägga till det jag redan sagt är att vi så lätt, när vi diskuterar de här frågorna, talar i kategorin stora företag, i det här fallet i första hand SAAB-SCANIA i Linköping. Men, som det påpekas i de framstötar som har gjorts av de fackliga organisationerna i Linköping, det handlar här i betydande grad också om underleverantörer till SAAB, vilkas nära nog hela verksamhet är beroende av huruvida de också för framtiden kan räkna med att vara underleverantörer till SAAB. Det komplicerar ytterligare det ämne som vi just nu diskuterar. Jag vill därför säga att vi måste vidga begreppet till att gälla hela den industriella sektor som har att syssla med dessa frågor. Det framgår för övrigt av betänkandet att ungefär 15 "» av SAAB-SCANIA:s leveranser har med försvarsmateriel att göra. Detta tyder på att en väsentlig del — den största delen rent av — är civil produktion. Men också här kan man diskutera var gränserna egentligen skall dras. Bilar som vi i vanliga fall tillverkar för civila ändamål men som i betydande omfattning försäljs till det svenska försvaret — är det försvarsmateriel eller civil materiel? Här finns alltså svårigheter med avgränsningen. Jag inser att herr Berndtson har ett annat ärende här än vad i varje fall jag har. Det gäller för honom att till varje pris se till att så mycket resurser som möjligt, såväl när det gäller forskning och utvecklingsarbete som när det gäller tillverkning, flyttas över från den militära sidan till 55 den civila sidan. På visst sätt skulle jag också vara angelägen om att så skedde, men under den givna förutsättningen att inte vår försvarspolitik skulle äventyras i sammanhanget. Avslutningsvis, herr talman, måste jag vända mig till dem som kräver utredningar på det här området och säga, att någon liten egen mening om hur detta problem skall angripas — och framför allt hur resultatet skall se ut — kan man väl ändå begära att vederbörande skall ha. Jag lyssnade uppmärksamt på herr Berndtsons båda inlägg och fann inte att han hade så mycket som en suck att anföra i det sammanhanget. Men han har ju tillfälle att återkomma i frågan, och jag hoppas att han då inte återkommer med den synpunkten att ”vi kräver utredning därför att vi vill ha problemet belyst”. Jag begär inte att han skall presentera en fullödig utredning, men någon liten synpunkt tycker jag ändå kunde vara på sin plats.
Herr talman! Till herr Strindberg vill jag säga att vad de anställda på SAAB-SCANIA gav uttryck åt var oro för att en satsning på internationell flygplansproduktion skulle ytterligare försvaga de redan svaga satsningarna på civila produktionsalternativ. Det är detta som är kärnpunkten. Det är ju inte genom fortsatta eller nya satsningar på det militära området som man löser problemen vare sig för de anställda i denna typ av industrier eller för de bygder där denna typ av industrier är koncentrerade, utan det är framför allt genom att framskapa civila alternativ. Jag skulle också till herr Sivert Andersson gärna vilja säga att när det gäller denna typ av produktion tror jag inte det räcker med vad som allmänt gäller i fråga om ett åläggande för företagen beträffande anställningstrygghet och liknande förhållanden. Jag tror att det behövs särskilda åtgärder. Men jag vill betona att detta på intet sätt befriar företagen från ansvar för att göra sin insats för en sådan omställning. Herr Henrikson har naturligtvis förstått mig rätt när han gör den tolkningen att jag vill flytta över så mycket som möjligt från militär till civil verksamhet. Jag menar att det finns en rad eftersatta behov på det civila området på grund av att vi binder för stora resurser till militär verksamhet. Jag skall inte ge mig in på någon försvarspolitisk debatt, men det är ju ett faktum att betydande resurser i dag är bundna. Därför ser jag en sådan överflyttning från militär till civil verksamhet också som något offensivt på en rad andra viktiga områden i samhället. Sedan saknade herr Henrikson en suck från min sida. Herr Henrikson suckade häromåret själv om övergång till civila flygplan, men jag vet inte om han har släppt den tanken. Jag tycker att det vettigaste sättet att angripa detta problem inte är att vi enskilda ledamöter här i riksdagen tycker att man borde satsa på det eller det utan att vi begär en ordentlig kartläggning om vilka områden som det är möjligt att göra en sådan satsning på.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någonting så meningslöst som Onsdagen den en försvarsdebatt med herr Berndtson. Jag vill bara säga att jag för min 18 februari 1976 del finner det ganska naturligt att SAAB-SCANIA:s flygdivision, som I är inriktad på och har till uppgift att i första hand bygga flygplan, också Överensstämmelse försöker skapa nya arbetstillfällen inom det området. Detta tycker jag mellan civiloch är en näringspolitisk bedömning som herr Berndtson borde kunna ac = militärområdes

Herr talman! Jag har i motionen 1975/76:873 tagit upp frågan om överensstämmelse mellan civiloch militärområdesgränserna för Gävleborgs och Kalmar län. Herr Svanström och mina partikamrater på länsbänken 57 Landet är ju indelat i civiloch militärområden. En grundtanke vid denna uppdelning var, som civilutskottet uttryckte det i sitt betänkande nr 31 år 1972, ”att totalförsvarets ledning i krig på högre regional nivå —- såvitt möjligt — skulle utövas inom för krigsmakten och det civila försvaret sammanfallande geografiska områden”. Man har emellertid gått ifrån denna princip när det gäller Gävleborgs och Kalmar län; dessa är de enda län som är delade på två civiloch militärområden. Civilutskottet avstyrker nu motionen med hänvisning till att frågan utreds av försvarsmaktens ledningsutredning, som tillkallades i september 1974. Jag har förståelse för civilutskottets skrivning och har heller inget annat yrkande än utskottets. Men jag vill ändå uttrycka min förvåning och mitt missnöje över att en så pass viktig fråga skall förhalas på det sätt som här har skett. Jag vill emellertid än en gång understryka att det är inte mot utskottet jag då vänder mig utan mot den vidare behandlingen av ärendet — eller rättare sagt bristen på behandling. Det är faktiskt närmare tio år sedan man tog upp frågan om en mer ändamålsenlig indelning av Gävleborgs län. År 1967 skrev civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde till dåvarande Kungl. Maj:t, och 1964 års civilbefälhavareutredning skrev också i frågan år 1971. Slutligen tog jag själv upp frågan i riksdagen år 1972. Nu är det 1976, och ingenting har hänt ännu! Den aktuella situationen för norra delen av mitt län, alltså Hudiksvalls och Ljusdals civilförsvarsområden, är att den delen har helt kopplats bort från länet i övrigt. Och inte bara det. Eftersom något mottagande län inte har fastställts hänger norra länsdelen helt enkelt i luften. Den hör inte hemma någonstans i dessa sammanhang. Det säger sig självt att detta för med sig stora svårigheter för försvarsplanläggningen. Ett villkor för att en delning av ett län skulle vara möjlig var enligt vad försvarsledningsutredningen förutsatte att fredsplanläggningen skulle ske i nära samverkan med mottagande län, men hur skall man kunna samverka när man inte har någon att samverka med? Det är ju helt orimligt. Och det innebär otrygghet för invånarna i Hudiksvalls och Ljusdals kommuner. Vid den omfattande remissbehandling som motionen blev föremål för 1972 uttalade sig de flesta remissinstanserna mycket positivt för motionens syfte. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar framhöll exempelvis att överflyttning av länsdelar i en krissituation skapar så stora svårigheter för både avlämnande och mottagande län samt för myndigheter och boende i berörda länsdelar, att överstyrelsen finner det osannolikt att fördelarna för den militära planeringen kan uppväga de mycket påtagliga nackdelarna för den civila sidan. Länsstyrelserna i Gävleborg och Kalmar redogjorde också ingående för de stora nackdelar som en delning av länen innebar. Frågar om försvarsplanläggningen i de avskilda områdena tog civilutskottet upp speciellt 1972. Riksdagen uttalade då i samband med mo tionsbehandlingen att ”lämpliga åtgärder bör vidtas beträffande försvarsplanläggningen i de områden som i krig skall avskiljas från moderlänen”. Detta gavs Kungl. Maj:t till känna. Detta hände alltså 1972. Ännu fyra år senare har inga konkreta åtgärder vidtagits. Två år därefter, alltså 1974, tillsattes försvarsmaktens ledningsutredning. Men mellan 1972 och 1974 gjorde regeringen, såvitt jag kan bedöma det, över huvud taget ingenting i denna fråga, trots riksdagens anmodan. Man kan fråga sig om det skall behöva ta tio år med svårigheter och problem för de berörda länen innan vi får till stånd ett positivt resultat. Jag beklagar att försvarsministern har lämnat kammaren. Det hade varit intressant och angeläget att få ett besked av honom om orsakerna till dröjsmålen och till regeringens brist på adekvata åtgärder. Nu måste utredningen arbeta mycket skyndsamt, så att denna fråga snart kommer till en lösning.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att yrka bifall till föreliggande motion, nr 234, i vilken jag hemställt att riksdagen måtte besluta att kostnader för förrättning i samband med överförande av allmän väg till enskild skall bäras av det allmänna. Däremot har jag för avsikt att uttala en förhoppning att det inte skall dröja alltför länge innan den pågående beredningen blir klar med sitt ställningstagande och att det beslut som därvid kommer att fattas skall leda till att de önskemål och krav som jag har framfört i nämnda motion beaktas. Jag kommer, herr talman, givetvis att följa denna fråga i avvaktan på resultatet av beredningens arbete och på vad som slutgiltigt kommer att beslutas i frågan av såväl regering som riksdag. Med det sagda, herr talman, har jag velat markera att jag fortsättningsvis kommer att följa frågan med uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om jag anser det lämpligt att ett halvstatligt bolag, i vars styrelse bl.a. chefen för flygvapnet sitter, fungerar som agent för ett stort utländskt bolag som använder sig av mutor som affärsmetod. Vidare har herr Börjesson i Falköping frågat mig om jag är beredd att redovisa omfattningen av Sveriges affärer med flygplansföretaget Lockheed. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Försvarets materielverk har för det svenska flygvapnets räkning inköpt tre transportflygplan av företaget Lockheed. Det senaste inköpet skedde under 1974. Agenturen för företaget innehades vid det tillfället av det privata företaget Svensk Flygtjänst AB. Efter 1974 har det svenska försvaret inte lagt ut några beställningar hos Lockheed. Efter beslut av riksdagen har under första delen av 1975 Crownair, i vilket staten direkt äger hälften av aktierna, förvärvat Svensk Flygtjänst AB och därmed även den aktuella agenturen. Crownair, som bedriver kommersiell verksamhet i fredstid, har bildats bl.a. med syfte att kunna ställa behövliga transportflygplan till krigsorganisationens förfogande. Med hänsyn till den nära anknytning som bolaget således har till det svenska försvaret är det både nödvändigt och naturligt att även flygvapnet är företrätt i styrelsen. Jag vill erinra om att de nu aktuella undersökningarna om Lockheed inte gett något stöd för misstanken om att företaget skulle ha använt mutor i samband med affärer med svenska myndigheter eller företag. I vilken mån Crownair även fortsättningsvis skall inneha agenturen för Lockheed ankommer på bolagets styrelse att besluta. Jag finner det dock naturligt att bolaget har sådana agenturer som är anpassade till verksamheten.

Herr talman! Det är från en särskild kommitté i den amerikanska senaten för undersökning av de s.k. multinationella bolagens affärer som uppgifterna kommer om de stora summor som flygplanstillverkaren Lockheed betalat ut i mutor i olika länder. Mutorna påstås enligt vissa uppgifter uppgå till så stora belopp som sammanlagt ca 100 milj.kr. Politiker och tjänstemän i länder som Japan, Holland och Västtyskland utpekas som mottagare. Lockheed tillverkar och säljer stridsplanet Starfighter, som Västtyskland och Holland köpt i betydande mängder. Planet är beryktat därför att hittills 170 plan av denna typ störtat. Bolaget säljer också transportflygplanet Hercules, av vilket det svenska flygvapnet inköpt tre exemplar. Avslöjandet av mutaffären har verkat som en politisk bomb i de inblandade länderna. På flera håll har särskilda undersökningskommissioner tillsatts för att utreda påståendena om mutor. Det är, herr talman, utomordentligt avslöjande för den moderna kapitalismens etik att ett stort och etablerat företag använder sig av dylika affärsmetoder, som är direkt kriminella. Affären visar också att kvalitetskraven vid leverans av militära flygplan tydligen sätts lågt av flera tillverkare. Det finns ju också ett färskt svenskt exempel på detta. Agent för Lockheed i Sverige är numera Crownair Flygtjänst AB — Swedair, i vilket staten genom försvarsdepartementet äger hälften av aktiestocken. I styrelsen sitter bl.a. chefen för flygvapnet. Samtidigt som jag tackar för svaret vill jag framhålla att jag för min del anser det helt olämpligt att ett halvstatligt bolag, i vars styrelse sitter representanter för försvarsdepartementet och flygvapnet, fungerar som agent för ett stort utländskt bolag vilket använder sig av mutor såsom affärsmetod. Swedair bör snarast möjligt avsäga sig denna agentur. Jag hoppas att försvarsministern ger departementets företrädare i styrelsen instruktion att verka i denna riktning. Jag har svårt att förstå varför herr Holmqvist inte här skulle kunna instämma i denna uppfattning.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Vad som gett mig anledning att aktualisera denna fråga är att det enligt pressuppgifter har förekommit att den multinationella flygplanstillverkaren Lockheed lämnat betydande mutor. Om man får tro pressuppgifter har det rört sig om mellan 30 och 100 milj.kr. Dock torde några mutor ej ha förekommit till en särskilt utpekad svensk statstjänsteman, vilket naturligtvis är glädjande.

Jag konstaterar av svaret att de senaste inköpen för svensk räkning Nr 69 skedde 1974 och gällde tre flygplan. Efter 1974 har det svenska försvaret Torsdagen den inte lagt ut några beställningar hos Lockheed. Det är min förhoppning 19 februari 1976 att man fortsättningsvis inte lägger ut beställningar hos ett företag som använder sådana metoder som Lockheed gjort i sin affärsverksamhet. Om halvstatliga
bindelser med Herr talman! Man torde med rätta kunna säga att de flygplan som = utländska industri vi har köpt är bra produkter. De passar väl in i den svenska försvars = företag organisationen och har fungerat bra. Men det råkar vara så att denna produkt marknadsförs av ett företag som i ett antal länder sannolikt tillämpat sådana försäljningsmetoder som vi inte på något sätt kan god känna. Jag är naturligtvis helt överens med både herr Hermansson och herr Börjesson i Falköping om den bedömningen. Ännu har ju inte ut redningen slutförts och det föreligger inte några dokument som klart och tydligt visar vad som förekommit, men när den tiden kommer och allt blivit klarlagt utgår jag ifrån att styrelsen kommer att pröva den här frågan.

Jag tycker att bevakningen från olika håll i detta avseende varit föredömlig, och vid det här laget torde vi väl kunna vara överens om att det inte finns anledning att rikta någon misstanke mot någon svensk medborgare i detta sammanhang.
Herr talman! Jag noterar att herr Holmqvist upprepar vad han sade i sitt första svar — att styrelsen i Swedair skall pröva den här frågan. Jag förutsätter att han då menar den fortsatta agenturen för Lockheed. Jag hoppas att försvarsministern har den inställningen att han, om det visar sig under det fortsatta utredningsarbetet att de här påståendena om mutor är riktiga och sanningsenliga, ger sådana instruktioner till departementets representant i styrelsen att den här agenturen upphör. Det är emellertid ett annat argument som också har figurerat i debatten som jag vill ta upp. Det har anförts som motivering för att det halvstatliga bolaget skulle ha kvar agenturen att det är bättre att staten tar provisionen i det här fallet än att någon enskild affärsman får den. Jag har hört den argumentationen framföras i TV bl.a., och jag tycker att det är ett väldigt dåligt försvar — med samma motivering kunde man försvara statens inblandning i vilka skumraskaffärer som helst, en agentur för maffian i New York, för internationella narkotikaligor eller någonting sådant. Jag hoppas alltså att den tjänsteman som presterade det försvaret inte talade på departementets vägnar.
Herr talman! Jag riktade inte några beskyllningar emot någon viss svensk statstjänsteman för att ha tagit mutor. Jag sade att jag uttalar min glädje och tillfredsställelse över det tillrättaläggande som press, radio och TV i detta sammanhang har gjort. Ingen människa skall vara dömd ohörd, och därför hälsar jag det med tillfredsställelse att detta tillrättaläggande har skett. Men samtidigt uttalar jag också en förhoppning om att det i det fortsatta utredningsarbetet skall visa sig att varken någon svensk myndighet eller något svenskt företag har tagit några mutor. Försvarsministern sade i sitt svar till mig att han också hoppades det. Utredningen är ju ännu ej slutförd, men det torde här vara fråga om mutor av betydande belopp till länder utanför Sverige - om man får döma av vad pressen skrivit. Det har inte kommit fram något som direkt vederlagt detta påstående. Att mutorna sedan inte tagits av svenskt företag, svensk myndighet eller svensk statstjänsteman är en annan sak. Men faktum kvarstår — det har förekommit mutor och det är klandervärt i allra högsta grad. Med det som bakgrund tycker jag mig kunna säga att man fortsättningsvis inte skall göra affärer med ett sådant företag, som använder sig av så skumma affärstransaktioner som det här är fråga om.
Herr talman! Jag kanske för tydlighetens skull skall säga till herr Hermansson att jag har haft kontakt med ledamöter i styrelsen, och vi är alltså överens om att frågan skall tas upp till prövning när utredningen är färdig. Det är självklart att den bedömning man då gör kommer att avse den frågeställning som herr Hermansson tar upp. Det är den man då har att ge ett svar på.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ungdomsorganisationerna i vissa fall ges möjlighet till 100 96 statsbidrag för inrättande av praktikplatser. Den 20 november 1975 besvarade jag en liknande fråga av herr Ralf Lindström. Jag ställde mig då positiv till tanken att ungdomsorganisationerna skulle kunna anställa praktiserande ungdomar i beredskapsarbete. Regeringen överväger f. n. denna fråga i samband med ytterligare in satser för att ge fler ungdomar arbete. Jag är beredd att förorda att generösa statsbidrag utgår vid beredskapsarbete av detta slag men inte att staten svarar för hela kostnaden.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

Så mycket kan man i alla fall konstatera av detta svar att arbetsmarknadsministern inte är beredd att gå med på 100-procentigt statsbidrag för sådana här praktikplatser eller beredskapsarbeten, och det tycker jag är beklagligt. Meningsfull sysselsättning för ungdomar är något väldigt betydelsefullt. Det är ett av de viktigaste medel vi kan tänka oss för att undvika bestående sociala problem i framtiden. Det gäller meningsfull sysselsättning både i form av arbete och i form av en bra fritidsverksamhet. Om man kan slå två flugor i en smäll och vidta åtgärder som dels leder till arbete, dels skapar en positiv fritidsverksamhet för ungdomar måste det självfallet vara så mycket bättre. Nu har vi genom massmedia fått reda på att regeringen tänker sig att för kommuner möjliggöra ett statsbidrag på 75 96 för beredskapsarbeten för arbetslös ungdom. Det är naturligtvis en väldigt bra åtgärd. Det är inom parentes sagt något som vi försökte aktualisera förra året men som den gången röstades ned av socialdemokraterna. Det är dock roligt att den åtgärden kommit nu i stället. Ett statsbidrag på 75 96 till kommuner innebär i praktiken att hela kostnaden blir täckt, eftersom de resterande 25 96 tas tillbaka av kommunen i form av kommunalskatt. Detta kan naturligtvis också tänkas komma ungdomsverksamheten till del genom att kommunerna utnyttjar en del av dessa praktiktjänster till ungdomsverksamhet. Men det blir i så fall fråga om institutionell ungdomsverksamhet i kommunernas regi. I andra sammanhang talar inte minst det parti som arbetsmarknadsministern företräder mycket varmt om folkrörelserna och om vikten av att dessa går in i och tar över samhälleliga uppgifter. Man frågar sig då varför detta fall skall vara ett undantag och varför han inte här vill satsa på ungdomsorganisationerna. Det är helt klart att många ungdomsföreningar vid tillämpning av ett statsbidrag på mindre än 100 96 kommer att vara förhindrade att utnyttja statsbidragen över huvud taget, eftersom de inte har medel att tillskjuta för den egna andelen. Jag vill därför vädja till regeringen att tänka om i denna fråga och återkomma med ett högre statsbidrag.
Herr talman! Riksdagen har ju bestämt sig för att privata och kommunala beredskapsarbeten skall ha samma statsbidrag, och tanken bakom det är att ett beredskapsarbete är till fördel för kommunen och för den organisation som får det utfört. Att vi nu höjer statsbidraget till 75 96 och ger möjligheter för ungdomsorganisationerna att få 75 96 av kostnaderna vid nyanställning av viss personal täckta är ju en fantastisk förmån för dessa organisationer, som kan få ett vettigt arbete utfört för en så liten penning. Erfarenheten från förra gången då detta var aktuellt visade att 100 96 statsbidrag inte var så bra. Det är rimligt att organisationen själv bidrager med en liten summa. Riksdagen har sedan dess också bestämt att 100-procentigt statsbidrag inte skall utgå för dessa beredskapsarbeten utan att statsbidraget till privata organisationer skall vara lika stort som för kommunerna. Dels är jag alltså bunden av riksdagens beslut, dels tycker jag också att det är rimligt att organisationerna biträder med en liten del av kostnaderna för det fina jobb som de får utfört.
Herr talman! Skillnaden mellan 75 96 statsbidrag för kommuner och 75 96 statsbidrag för organisationer är ju att kommunerna tar igen resterande 25 96 genom den kommunala skatten. För kommunerna blir det alltså ingen som helst kostnad för inrättande av beredskapsarbeten om de får 75 96 statsbidrag. Men ungdomsorganisationerna har som bekant ingen beskattningsrätt. De har alltså inte den möjligheten att kompensera dessa 25 H, utan för ungdomsorganisationerna blir det en ganska väsentlig kostnad och en kostnad som kan innebära ett hinder för inrättande av sådana här beredskapsarbeten. Många organisationer får alltså helt enkelt inte råd till det. Det är också viktigt att komma ihåg att organisationerna ändå kommer att få bidra därför att man inte kan bedriva verksamhet enbart med hjälp av arbetskraft, utan det fordras ytterligare satsningar omkring verksamheten. Organisationerna kommer också att bidra med arbete omkring ifrågavarande tjänster, eftersom de har många människor i frivilligt arbete. Risken för att organisationerna skall få det för lätt tror jag alltså inte är speciellt stor. Det finns sålunda fortfarande anledning att i praktiken jämställa den situation som kommunerna kommer i och den situation som organisationerna kommer i. Och det förutsätter 100 ”» bidrag till organisationerna. Även om riksdagen tidigare har gjort vissa uttalanden tror jag att, med det arbetsmarknadsläge som vi i dag befinner oss i och som är alarmerande för ungdomens del, riksdagen säkert kommer att välvilligt behandla en proposition från statsrådet på denna punkt.
Herr talman! När riksdagen gjorde det nyssnämnda uttalandet, var ungdomsarbetslösheten mycket större än vad den är i dag. Jag hävdar bestämt att det är kommunerna som skall ha huvudansvaret för att man organiserar sysselsättning åt ungdomarna. Att ordna så att ungdomsorganisationerna kan få en arbetslös ungdom till sig är inte så enkelt. Det måste vara en person som är registrerad som arbetslös på arbetsförmedlingen, och han skall då hänvisas till en organisation som behöver hans arbetskraft. Erfarenheten av den verksamheten är inte god, men jag vill ändå pröva den en gång till. De organisationer som inte anser sig vara betjänta av ett sådant system slipper vara med. Men jag är övertygad om att de politiska ungdomsorganisationerna kommer att åtminstone ha så pass mycket pengar att de kan anmäla sig för att få någon arbetslös ungdom till sig. Många andra ungdomsorganisationer är säkert ganska glada över att under sex månader få en hel del arbete utfört för en så rimlig kostnad som det blir för dem. Jag tror vi skall försöka med denna ordning även denna gång, även om erfarenheterna som sagt inte var goda ens när man hade 100 96 statsbidrag.
Herr talman! Naturligtvis kommer ungdomsorganisationerna att bli mycket glada och tacksamma också för ett bidrag på 75 96. Men jag är ganska övertygad om att motivet för de organistioner som inte utnyttjar bidraget inte kommer att vara att de inte har behov av folk — sådana organisationer tror jag inte existerar — utan att de inte har pengar att sätta till. Det blir alltså ett bidrag för de rika organisationerna. De fattiga organisationerna får se bidraget gå sin näsa förbi. Det gamla ordspråket att när det regnar manna har den fattige ingen sked gäller här som överallt annars. Man måste ha klart för sig vad ett bidrag på 100 96 syftar till. Det syftar till att organisationerna på bred front skall kunna gå ut i praktiskt fältarbete bland ungdom. Här gäller det alltså inte att få bidrag till någon pappersvändare på en expedition, utan det gäller att organisationerna skall kunna gå ut i det praktiska fältarbetet, och till det behövs det ganska mycket folk om det skall ske i stor skala.
Herr talman! Herr Granstedt har missförstått innebörden i ordet praktikarbete. Praktikarbete är till för de arbetslösa. Det är inte till för organisationernas skull utan för att bereda sysselsättning åt dem som råkat bli utan arbete.
Herr talman! Det är alldeles givet, men avsikten med de flesta beredskapsarbeten är väl också att arbetslösa skall få en meningsfull sysselsättning. Och det innebär såvitt jag förstår att när man planerar beredskapsarbeten skall man se till inte bara att människor blir sysselsatta utan också att deras arbetsinsatser blir så nyttiga som möjligt. De arbetsinsatser som ungdomar skulle kunna göra i ungdomsorganisationernas regi skulle bli ett utomordenligt meningsfullt och nyttigt arbete. förbättra sysselsättningen i Göteborgsregionen
Herr talman! Herr Molin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra sysselsättningen i Göteborgsregionen. Bakgrunden till frågan är uppgiften att 1 400 arbetstillfällen vid varven kommer att försvinna under återstoden av 1970-talet. Under den senaste tiden har arbetsmarknadssituationen i Göteborgsregionen liksom på många andra orter försämrats. Bl. a. har den internationella lågkonjunkturen fått verkningar för vissa företag. För Göteborgsregionens vidkommande är det emellertid till stor del fråga om mer långsiktiga strukturproblem inom regionens arbetsmarknad. Dessa gäller varvsindustrins dimensionering, bristen på arbetstillfällen för kvinnor — som kan förvärras om vissa aviserade nedläggningar inom den enskilda tjänstesektorn genomförs — samt en obalans mellan bostadsbebyggelse och arbetsplatser. De branscher och företag för vilka problem nu förutses svarar dock endast för en mindre del av regionens arbetsmarknad, som totalt omfattar ca 300 000 sysselsatta. Regeringen avser att inom kort i en proposition behandla frågan om den svenska varvsindustrin. Även i övrigt följs utvecklingen inom Göteborgsregionen med speciell uppmärksamhet. Behovet av särskilda regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder kommer därvid att prövas.

Herr talman! Låt mig ge en kort bakgrund till frågan. Sysselsättningsläget inom Göteborgsregionen har hittills varit relativt hyggligt. Antalet arbetslösa är något lägre där än inom riket i dess helhet. Men sysselsättningsläget är bara skenbart tillfredsställande. Om man blickar framåt är situationen mörkare. Antalet varsel om arbetsnedläggelse har t.ex. ökat väsentligt. Det var ca 1000 varsel år 1974, men antalet varsel uppgick år 1975 till ca 3 000, och länsarbetsnämnden beräknar att antalet varsel i år skall bli ca 5 000. Detta sammanhänger med sårbarheten hos den tunga industrin i Göteborg. Skeppsvarven svarar direkt för ca 16 000 arbetstillfällen, och med underleverantörer är bortemot en femtedel av göteborgarna för sin sysselsättning beroende av varven. Nu står vi inför en drastisk nedskärning av varvskapaciteten i Sverige, och det tycks vara uppenbart att Göteborg därvid kommer att drabbas speciellt hårt. I Göteborgs kommun kommer ungefär 1 400 jobb vid själva varven, varav 600 för tjänstemän, att bortfalla. Därtill kommer bortfallet hos underleverantörerna. Göteborgsregionen har vidare ett stort antal sysselsatta inom sjöfartsnäringen och fisket. Båda dessa branscher har i dag mycket ovissa framtidsutsikter. Det är därför förvånande att arbetsmarknadsministern säger att de här problemen bara berör en mindre del av regionens arbetsmarknad. Nr 69 Låt mig vidare påminna om -— vilket tidigare har skett i motioner från Torsdagen den folkpartihåll — att Göteborgsregionen har en ojämn näringsstruktur genom 19 februari 1976 att tung industri dominerar mer än på andra håll. Bortåt 40 96 av alla i jobb i Göteborg finns hos fyra företag: Volvo, SKF, Götaverken och Om åtgärder för att Eriksberg. förbättra sysselsätt Herr talman! Kommunens ledning har gjort ansenliga ansträngningar = ningen i Göteborgsför att komma till rätta med situationen. Man har, främst med tanke regionen på ungdomar, beslutat öka antalet praktikplatser i den egna kommunala förvaltningen, och man har arbetat för att få fler administrativa arbeten till Göteborg. Vad gör då regeringen? I arbetsmarknadsministerns utvärdering av länsplaneringen sägs att man önskar dämpa tillväxten av storstadsområdena, och sedan säger statsrådet förnöjsamt: ”En sådan dämpning har också skett.” Utvecklingen i Göteborgsområdet är således en följd av en medveten politik från regeringens sida. Regeringen kan verkligen inte svära sig fri från ansvaret för arbetslösheten i Göteborgsområdet och det hot om en ökning av arbetslösheten som finns för de närmast kommande åren. Ur den synpunkten är det svar som jag har fått av statsrådet Bengtsson magert, och jag vill därför ställa två konkreta frågor: 1. Vill arbetsmarknadsministern medverka till att någon form av lo kaliseringsstöd kan utgå för industri som placeras i Göteborgsregionen? 2. Vill arbetsmarknadsministern medverka till överflyttning av för valtning till Göteborgsområdet?
Herr talman! Regeringen har verkligen gjort en hel del för Göteborgsområdet, inte minst för varvsindustrin. Det är inga små summor vi har satsat på att rädda den. Om man jämför med vad vi har gjort med lokaliseringspolitiska medel på andra håll, ser man att de insatserna inte är något att skämmas för. Jag har redan gett svar på herr Molins första fråga, nämligen om lokaliseringspolitiska åtgärder för Göteborg. När vi har suttit och resonerat med kommunalmännen i Göteborg om varven, där ju staten har fått rycka in och försöka rädda det som räddas kan, har vi sagt till dem att vi självfallet är beredda att utnyttja de lokaliseringspolitiska möjligheter vi har till vårt förfogande i de förorter till Göteborg där sysselsättningen är mycket otillfredsställande, särskilt för kvinnorna. Vi har ju inga företag att dra ur byrålådan och skicka ut, utan kommunalmännen får själva visa litet aktivitet. Men svaret på frågan är alltså att vi är beredda att stödja lokalisering till de här områdena. När det gäller den nedskärning av personalen som blir nödvändig inom varvsindustrin även i Göteborgsområdet ställer vi alla arbetsmarknadspolitiska medel till förfogande för att se till, att det skapas nya jobb åt dem som blir över. Vi har alltså inte misshandlat Göteborg på något sätt och kommer inte att göra det i framtiden heller.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern uppehöll sig vid vad regeringen har gjort — och vad den i första hand har gjort är ju att söka dämpa tillväxten i storstadsområdena. Man konstaterar också i den rapport där man har utvärderat länsplaneringen att därvidlag har man lyckats. Man har alltså lyckats hindra lokalisering av vissa industrier till storstadsområdena, bl.a. Göteborgsområdet, och det är man nöjd med. Nu säger arbetsmarknadsministern att han i och för sig är beredd att ge någon sorts lokaliseringsstöd — introduktionsstöd, utbildningsstöd eller var det kan vara — till industrier i förortsområdena. Hur var det med min andra fråga — den hann statsrådet Bengtsson kanske inte med? Den gällde lokalisering av förvaltning till Göteborgsområdet. Läget är ju det att vad man i Göteborgsregionen speciellt behöver är flera arbetstillfällen inom lättare industri och inom förvaltningsoch serviceyrken. Vi har sett hur en mängd kontorsoch förvaltningsarbetsplatser har flyttats bort från Göteborg. Gamla göteborgare kommer ihåg Pripp & Lyckholm, Skandia med Svea, Skandinaviska Banken osv.; nu ligger huvudkontoren i Stockholm. Inte heller har Göteborg fått något nämnvärt tillskott av offentlig förvaltning. En förvånande detalj i sammanhanget är att regeringen nu föreslår en överflyttning av en kammarrättsavdelning från Göteborg till Jönköping. Det gäller inte så många arbetstillfällen, men det är rätt karakteristiskt för hur litet intresserad man har varit av att hjälpa till att skapa förvaltningsoch servicesysselsättningstillfällen i Göteborgsregionen, när det är just sådana regionen lider särskild brist på. Herr talman! Jag har hävdat att statsmakterna ytterst har ansvaret för sysselsättningsläget i Göteborgsregionen, eftersom de delvis har drivit fram den här situationen. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Är man nu beredd att byta fot? Är man beredd att ge ett ökat stöd åt företag som vill placera sig i Göteborgsregionen och att verka för placering av förvaltning i större utsträckning i Göteborgsområdet?
Herr talman! Riksdagen var väl alldeles enig när den 1972 tog ställning i frågan om storstadsområdena. Vi har sedan fortsatt med lokaliseringspolitiken för att ge stöd åt företag i inre stödområdet så att de kan konkurrera med företag på andra platser i landet. Det har sannerligen inte varit någon arbetslöshet i Göteborgsregionen, som har varit en överhettad region. Följaktligen har det inte funnits någon som helst anledning för oss att stimulera lokalisering till Göteborg. Företagen har själva kommit dit och industrisysselsättningen har vuxit. Att man just nu är inne i en period med varsel om nedläggningar och ingen vidare expansion är ju inte någonting speciellt för Göteborgsområdet. På herr Molins direkta fråga vill jag svara, att jag för dagen inte ser någon möjlighet att lokalisera några statliga förvaltningar till Göteborgs området, och jag tror inte det finns någon annan i den här kammaren = Nr 69 som är beredd till det just nu. Torsdagen den När det gäller kärnfrågan har vi alltså det senaste året funnit att Stock 19 februari 1976 holm, Göteborg och Malmö har problem, och därför är vi beredda att

Herr talman! Det är riktigt att arbetslösheten inte har varit särskilt — ”egionen svår i Göteborgsområdet. Men vad vi vid upprepade tillfällen har påpekat från folkpartihåll är att den ojämna strukturen i arbetsmarknadssituationen i Göteborg är ett hot för framtiden. Det är ju den situationen som man har kommit till nu. Företrädare för Göteborg — både från företagen och från kommunen -— har ideligen påpekat att de förändringar som här pågår är negativa för Göteborgsregionen ur sysselsättningssynpunkt. Det räcker inte att hänvisa till den naturliga avgången. Den kommer att leda till allt färre nyanställningar, och därigenom förvärras ungdomsarbetslösheten ytterligare. Jag tror alltså, att om man skall kunna hjälpa kvinnorna och ungdomen till jobb, då måste man försöka förändra sysselsättningsstrukturen. Och på grund av de regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska instrument som regeringen förfogar över är detta något som faller på regeringen. Vad vi har fått reda på i dag är att regeringen inte har någonting konkret att komma med när det gäller att hjälpa kvinnor och ungdom i Göteborg att få jobb.
Herr talman! Inom den offentliga sektorn, när det gäller omvårdnad och barnomsorg, som ger många arbetstillfällen och som gör det möjligt för kvinnor att få arbete, har Göteborgs kommun mycket att göra om man jämför med Stockholm och Malmö. Man kan satsa väldigt mycket mer på den sektorn och skapa mycket, mycket jobb åt kvinnorna för att komma i jämnhöjd med Stockholm och Malmö. Kommunalmännen själva kan inte sitta med armarna i kors och bara ropa på ”pappa staten” då det gäller att skaffa sysselsättning.
Herr talman! Kommunalmännen i Göteborg sitter inte med händerna i kors. De är bl.a. här uppe och uppvaktar både arbetsmarknadsministern och arbetsmarknadsstyrelsen. Dessutom har man ju från kommunalmännens sida gjort stora egna satsningar. Det har framförts förslag om hur man inom den egna kommunala förvaltningen skall få fler praktikplatser, i första hand med tanke på ungdomen, och man har jobbat rätt aktivt för att få både industrier och förvaltning till Göteborg. Jag tror alltså att kommunens ledning har gjort allt vad på den ankommer. Men den måste ju få ett stöd av statsmakterna, när det är 73 statsmakterna som bär huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, och det är det jag har efterlyst här i dag.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat finansministern om när regeringen avser att genomföra en enhetlig prissättning för petroleumprodukter för hela landet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vid prissättning av petroleumprodukter lägger säljaren till grundpriset olika tillägg för vissa orter. Ortstilläggen avser eldningsoljor och varierar mellan 10 kr. och 59 kr. per kubikmeter. De lägsta tilläggen tillämpas i de orter som ligger närmast importhamnarna, medan de högsta tilläggen utgår i de inre, norra delarna av landet. Genomsnittligt är ortstillägget 25 kr. För prissättning av bensin har säljarna delat in landet i tre zoner. Importhamnarna och deras omland utgör 0-zon, Sydoch Mellansverige samt Norrlands kustland utgör 1-zon medan nordvästra Svealand, inre delarna av Norrland samt Gotland utgör 2-zon. I 0-zon uttas ett grundpris för bensinen, medan i zon 1 och 2 tillkommer 1 resp. 2 öre per liter. I beslut den 17 maj 1974 uppdrog regeringen åt statens prisoch kartellnämnd att utreda förutsättningarna för att slopa systemet med ortsoch zontillägg. Syftet var att få bort de skillnader i priser mellan olika orter som uppkommer på grund av dessa tillägg. Det framstod inte som rimligt att de konsumenter som förbrukar mest olja och bensin får betala ett högre pris. SPK avlämnade den 10 juli 1975 en utredning med förslag till upphävande av regionala och lokala prisskillnader på oljeprodukter i konsumentledet. SPK föreslår att man inrättar ett system där säljare av oljeprodukter dels betalar en enhetlig transportutjämningsavgift, dels erhåller ett transportkostnadsbidrag beroende på var i landet produkterna säljs eller förbrukas. Med nuvarande kostnader skulle det innebära att förbrukarna av eldningsolja på de orter som har de lägsta tilläggen fick en höjning med ca 13 kr. per kubikmeter eldningsolja, medan sänkningen för andra orter skulle bli maximalt ca 30 kr. Priserna i kuststäderna och deras närhet skulle höjas, medan orter i inlandet kunde räkna med prissänkningar. Exempelvis skulle oljepriserna i Luleå stiga med 6:50 kr. per kubikmeter samtidigt som t.ex. Jönköping och Visby skulle få prissänkningar på 7:50 kr. per kubikmeter. Effekterna för den norra delen av landet skulle med andra ord inte bli entydiga, eftersom alla förbrukare i kustområdet skulle få högre kostnader. I Norrlands inland skulle det däremot bli sänkningar, t.ex. i Kiruna med 28 kr. per kubikmeter och i Östersund med 14 kr. per kubikmeter. När det gäller bensin skulle resultatet bli att priset i 0-zonen höjdes I öre per liter och sänktes lika mycket i 2-zon. Av SPK:s utredning framgår vidare att det inte är möjligt att uppnå en utjämning på frivillig väg på grund av att flera lokala säljare har fördelar av det nuvarande systemet. Man skulle då bli tvungen att lagstifta och ge en myndighet uppdraget att sköta systemet. Riksskatteverket har gjort bedömningen att det skulle kräva ca 15 tjänstemän för uppbörd och kontroll. Härutöver tillkommer de kostnader som företagen åsamkas. Ett system för prisutjämning kräver sålunda ganska stora administrationskostnader. Under hösten 1975 remissbehandlades SPK:s förslag. Remissbehandlingen gav vid handen att det föreslagna systemet skulle medföra sådana komplikationer att ytterligare överväganden och utredningsarbete erfordras. Det är fortfarande min uppfattning att det inte är rimligt att de konsumenter, som är i störst behov av framför allt olja, måste betala ett högre pris än andra. Frågan bereds därför vidare inom handelsdepartementet. Det är dock inte möjligt att för dagen göra något uttalande om hur och när det är möjligt att nå ett resultat.
Herr talman!

SPK skulle utarbeta ett förslag, och det har herr statsrådet redovisat. Vi har under många år från vårt parti drivit den här frågan. Jag skulle vilja påstå att det är i snart 20 år som den här frågan varit föremål för behandling i riksdagen. Och så säger då statsrådet i slutet av svaret att det fortfarande är hans uppfattning att det inte är rimligt att de konsumenter som är i störts behov av olja skall behöva betala mer för den. Men trots att regeringen här kanske haft 15-20 år på sig konstaterar man nu, sedan man förra året lovat att det här skulle genomföras från den 1 januari 1976, återigen att det inte är möjligt att genomföra systemet. Jag måste anmäla att jag tror inte riktigt att det är statsrådets uppfattning att systemet bör genomföras, för jag tilltror regeringen så pass stor handlingskraft att man skulle ha kunnat åstadkomma ett resultat, om det varit avsikten. Nej, det är lättast att säga: Det får dröja ett tag till — vi bereder frågan vidare. På det sättet får konsumenterna i inlandet —- de konsumenter som har störst behov av olja av klimatiska skäl — fortsätta att betala det för höga priset. Nu fäster man stor vikt vid vad remissinstanserna här har sagt, och jag skulle vilja fråga statsrådet: Kan jag få en redogörelse för vilka remissinstanserna i det här fallet är?
Herr talman! Herr Stjernström sade att han inte trodde på min vilja att ta bort lokala prisskillnader på oljeprodukter, men däremot trodde han på regeringens handlingskraft. Det senare var ju bra. Herr Stjernströms misstro i det första fallet beror kanske på att han trots allt inte har haft tid att riktigt fundera över de komplikationer som statens prisoch kartellnämnds utredning visar är förbundna med att man tar bort zontilläggen och ersätter dem med en avgift över hela landet. Som framgår av mitt svar skulle det nämligen få den konsekvensen att en stor del av befolkningen i Norrlands kustland och större delen av befolkningen i Norrland får höjda oljeoch bensinpriser. Och eftersom utgångspunkten, liksom även finansministerns avsikt, har varit att de som förbrukar mest olja — och dit hör befolkningen i Norrland — skulle få lägre priser kan man konstatera att den metoden inte leder till önskat resultat. Vidare konstaterar jag att den sänkning man skulle kunna åstadkomma på den vägen är relativt blygsam. För bensinen blir den bara 1 öre per liter. Den som kör 3 000 mil om året skulle med andra ord spara 30 kr. Och inte heller beträffande eldningsoljan blir kostnadssänkningen särskilt märkbar, möjligen med undantag för orter som Kiruna, där man kanske skulle komma fram till en sänkning av årskostnaden på 100 kr. Detta gör att jag alltjämt har den uppfattningen att det här problemet skall vi försöka lösa, men det går inte att göra det på det sätt som vi trodde var möjligt för ett och ett halvt år sedan. Den vägen leder inte fram till målet, utan den har visat sig vara inte bara svår utan även kostsam och opraktisk. Det är också därför som vi nu funderar vidare på denna fråga. Sedan är det inte heller så som herr Stjernström sade, att han och andra här har krävt en ändring i 15 år. Detta är en fråga som har diskuterats av och till. Men första gången som den kom upp till realbehandling var i samband med SPK:s utredning, som började för ungefär ett och ett halvt år sedan.
Herr talman! Vad angår statsrådets senaste påstående kan jag tala om att jag alldeles nyss talade med herr Gustafsson i Byske, och han berättade att han motionerade i denna fråga 1958. Det var kanske före statsrådets tid i kammaren, och det är väl därför möjligt att frågan har gått herr Feldt förbi. Men den har säkert inte förbigått andra personer i regeringen. Om statsrådet här hade fått fortsätta en liten stund till, så skulle han säkert ha fört argumentationen så långt att han sagt att den här föreslagna prisutjämningen är fullständigt värdelös. Herr Feldt sade ju att utjämningen bara betyder 1 öre på bensinen. Men han glömde nämna att den gör 28 kr. per kubikmeter olja i Kiruna. Herr Feldt för sålunda resonemanget att utjämningen har mycket liten betydelse, men i svaret säger han att det fortfarande är hans uppfattning att det inte är rimligt att ha dessa olikheter. Jag tycker mig ha fått ett bevis för att intresset för att lösa detta problem trots allt ät mycket blygsamt, eftersom statsrådet för argumentationen så hårt att han säger att utjämningen skulle ha så liten betydelse. Jag vet dock att människor i Norrlands inland — det är de som har det största behovet av olja, och det är de som drabbas hårdast — anser att detta är en mycket betydelsefull åtgärd. Därför skulle det vara bra om statsrådet dels påminde sig vad som förekommit när denna fråga tidigare har tagits upp motionsvägen i riksdagen, dels tog hänsyn till vad människorna i de berörda bygderna tycker. Slutligen vill jag säga att statsrådet ju tillmäter remissinstanserna så stor betydelse, och då skulle jag vilja höra vilka som har varit remissinstanser i denna fråga.
Herr talman! Om herr Stjernström återkommer med ytterligare en fråga, så får jag en minut till för att svara, och då skall jag räkna upp vilka som är remissinstanser. Nu vill jag först säga något som svar på påståendena om min inställning i denna fråga. Herr Stjernström befinner sig i den litet bekväma situationen att kunna bortse från nödvändigheten att avväga varje reform mot de problem som samma reform skapar och samhällets kostnader för att genomföra reformen. Den reform som här föreslagits innebär ett mycket krångligt regleringssystem med avgifter som skall tas ut på all olja och bensin som förbrukas; avgifterna skall tas in som en skatt och därefter betalas ut till de enskilda bolag som säljer produkterna. Vi skulle behöva anställa 15 tjänstemän bara för att syssla med det här, och det kommer att kosta åtskilliga miljoner kronor varje år. Det var mot den bakgrunden jag ville peka på effekterna av systemet för de enskilda människorna. Sedan är det en annan sak att systemet ändå i de enskilda fallen är av betydelse. Men nämn i så fall också, herr Stjernström, att den som bor i Luleå då får en med 1 öre per liter höjd bensinkostnad och en höjd kostnad för boendet. Hur förklara för luleåoch haparandaborna att de skall betala mer? Det är det som är problemet. Utgångspunkten för utredningen och för regeringens intresse var ju att de som bor i norr där det är kallt, de som förbrukar mycket olja och har långa avstånd skulle få lägre oljeoch bensinkostnader. Tyvärr leder det föreslagna systemet inte till sådana resultat att man generellt kan säga att de får det. Däremot får t.ex. de som bor i Jönköping lägre oljekostnader, utan att det finns någon större motivering för det.
Herr talman! Ju fler gånger statsrådet yttrar sig i denna fråga, desto mer övertygad blir jag tyvärr om att hans intresse för att lösa problemet ändå inte är så stort. Nu ser han också svårigheter att förklara effekten av systemet i Luleå, i de områden som i dag är gynnade. Jag kunde väl förstå det; det finns ju inte så många människor i Norrlands inland, och det är naturligtvis lättare att stå till svars där. Det är mycket beklagligt att man handlar på det här sättet. Det föreslagna systemet är kanske krångligt. Det är bara det att regeringen haft mycket lång tid på sig att lösa frågan. Och man säger ju att man är intresserad av att göra det. Trots det blir ingenting gjort. Är det möjligen på det sättet att man har lyssnat till remissinstanserna, och att remissinstanserna är de som är i hög grad berörda, nämligen oljebolagen? Har man vid remissförfarandet frågat länsstyrelserna i Norrlands inland?
Herr talman! Nu skall jag tala om vilka remissinstanser som anfört kritik mot eller tveksamhet inför förslaget. Det är bl.a. Landsorganisationen, som pekat på en rad problem, industriverket, en rad kommunala företrädare och en rad länsstyrelser. Tyvärr har jag inte listan med mig så att jag kan räkna upp de enskilda länsstyrelserna, men herr Stjernström är välkommen till finansdepartementet för att närmare ta del av remisslistan. Industriförbundet är skeptiskt, och det gäller faktiskt också Petroleuminstitutet. Men herr Stjernströms lilla, smått illvilliga fundering om att det bara var oljeindustrin som skulle tycka illa om förslaget är fullkomligt grundlös. Oljebolagen har tvärtom sagt att de kan gå med på det här systemet, även om de inte tycker om det. När jag säger att vi funderar vidare på problemet, betyder det att vi försöker hitta andra metoder som är enklare, mera praktiska och ändå leder till åsyftat resultat. Om det här är så enkelt som herr Stjernström gör gällande, kom då med den enkla lösning som skulle tillgodose alla de syften som det är önskvärt att beakta i detta sammanhang. Jag tror inte att herr Stjernström har något sådant förslag med sig i dag. Även om det är så att herr Gustafsson i Byske och herr Stjernström funderat på saken i 15 år, så har inte heller de kommit med något förslag.

Herr talman! Fru Diesen har mot bakgrund av vissa av regeringen avgjorda medborgarskapsärenden frågat om jag anser att arbete i hemmet ur försörjningssynpunkt är mindre värt än förvärvsarbete utom hemmet. För att kunna upptas till svensk medborgare skall en utlänning uppfylla vissa i medborgarskapslagen föreskrivna villkor. Ett sådant villkor är att sökanden skall kunna försörja sig och sin familj. Med stöd av en allmän regel i lagen kan dock dispens ges från samtliga villkor, om det i ärendet finns särskilda skäl, t.ex. äktenskap med svensk medborgare. I praxis har reglerna tillämpats på följande sätt. Hemarbetande kvinna som är gift med svensk medborgare får svenskt medborgarskap även om hon inte själv kan anses uppfylla försörjningsvillkoret. Detta gäller även hemarbetande kvinna, vars utländske make samtidigt med henne blir svensk medborgare. Den fråga som fru Diesen har väckt har därför betydelse endast i de relativt få fall, då kvinnan är gift med en utländsk medborgare, som inte vill eller kan få svenskt medborgarskap. I sådana ärenden har regeringen tillämpat en så vid tolkning som möjligt av villkoret. När det inte ens med en sådan tolkning har varit möjligt att anse att sökanden har uppfyllt försörjningsvillkoret har dispensmöjligheten använts. Inte i något fall har regeringen på den av fru Diesen angivna grunden vägrat svenskt medborgarskap. I regeringens kansli handläggs f. n. vissa förslag om ändringar i medborgarskapslagen. Ett av förslagen är att försörjningsvillkoret skall tas bort. Vid remissbehandlingen har detta förslag mottagits mycket positivt. Jag avser att föreslå regeringen att under mars i år förelägga riksdagen proposition i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som bara är en kortfattad redogörelse för handläggningen av vissa ärenden i praktiken och som egentligen inte säger någonting nytt. Jag ställde min fråga därför att invandrarverket har överlämnat vissa medborgarskapsärenden och hävdat att det arbete som en hemmafru lägger ned på sitt hem och sin familj från försörjningssynpunkt är likvärdigt med förvärvsarbete utanför hemmet, i varje fall när minderåriga barn finns. Men i sina hittillsvarande avgöranden har regeringen inte delat den uppfattningen även om de dispensmöjligheter som finns ibland har använts. Statsrådet säger att inte i något fall har regeringen på den av mig angivna grunden -— alltså försörjningsvillkoret — vägrat någon svenskt medborgarskap. Det stämmer inte riktigt med den departementspromemoria som är utarbetad inom arbetsmarknadsdepartementet, alltså hos statsrådet Leijon.

Först och främst borde man inte använda beteckningen hemmafruar — jag föredrar uttrycket hemarbetande kvinnor. Man likställer alltså vid den här behandlingen socialhjälpstagare, skattesmitare och hemarbetande kvinnor. Tycker verkligen statsrådet att det är rimligt och rättvist att behandla dessa högst skiftande kategorier på samma sätt? Vilken lag tillämpar egentligen statsrådet vid sitt avgörande i de fall vi här talar om? Känner statsrådet inte till giftermålsbalken, där det talas om makarnas skyldighet att var och en efter sin förmåga bidra till familjens tillbörliga underhåll med betonande av att även makarnas verksamhet i hemmet är att anse som ett bidrag till underhållet? Jag vill citera vad första lagutskottet sade när giftermålsbalken antogs av riksdagen 1920: ”Utskottet är fullt ense med lagberedningen om det rättvisa och lämpliga däri, att lagen fastslår, att hustruns verksamhet i hemmet är att anse såsom ett bidrag till familjens underhåll.” Lagen gäller fortfarande. Är statsrådet befriad från att efterleva den?
Herr talman! Som fru Diesen känner till föreligger besvärsrätt när det gäller medborgarskapsärenden. Som framgår av svaret har regeringen inte i något av de ärenden som har varit aktuella sagt nej till svenskt medborgarskap på grund av försörjningsvillkoret. Jag tycker nog att fru Diesen kan lita på mig när jag lämnar den upplysningen. Jag har att följa medborgarskapslagen. Jag kan så långt det är möjligt enligt juridiska bedömningar försöka ”urholka” det här villkoret. När det inte har lyckats, har vi gått på den allmänna dispensgrunden. Denna fråga är nu föremål för diskussion inom departementet, och vi kommer att framlägga en proposition om ändringar i lagen. I den promemoria som fru Diesen hänvisar till föreslås att försörjningsvillkoret skall tas bort. Men till dess lagen är ändrad, är jag, liksom alla andra regeringsmedlemmar, tvungen att följa den.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att den här lagen är under omarbetning och att försörjningsvillkoret kanske kommer att tas bort. Men det är inte det som saken gäller. Jag förstår att statsrådet måste tillämpa medborgarskapslagen, men det är tolkningen av försörjningsvillkoret som vi är oense om; jag tycker att statsrådet tillämpar det på ett högst otillfredsställande sätt. Låt mig citera vad som står i den världsaktionsplan som antogs i Mexico i somras. Där sägs bl.a. i p. 125 under rubriken Familjen i det moderna samhället: ”I den totala utvecklingsprocessen måste kvinnors roll, liksom mäns, betraktas i förhållande till deras bidrag till familjen såväl som till samhället och nationalekonomien. En högre status för denna hemmaroll — som förälder, make/maka och hemarbetande — kan bara förhöja mannens och kvinnans personliga värdighet. Hemarbete som är nödvändigt för familjelivet har vanligen ansetts ha låg ekonomisk och social status. Varje samhälle borde emellertid värdera dessa verksamheter högre om de önskar behålla familjen och fullfölja dess grundläggande funktion i fråga om födande och uppfostran av barn.” Statsrådet var med i Mexico och står väl bakom den här aktionsplanen. Den gäller väl inte bara för u-länderna. Jag tycker att denna diskriminering av hemarbetande kvinnor och deras försörjningsförmåga borde överges. Man kan också hänvisa till vad professor Hegeland har räknat ut. Han säger att hemarbetets sammanlagda värde här i Sverige skulle uppgå till 35 miljarder och att värdet av produktionen i hemmen utgör en sjättedel av värdet av vår totala produktion under ett år. Har inte de som bidrar till denna produktion möjlighet att uppfylla försörjningsvillkoret?
Herr talman! Jag tror att fru Diesens resonemang här måste upplevas som ganska teoretiskt av de familjer som har varit praktiskt berörda av regeringens beslut, eftersom de inte i något fall blivit vägrade medborgarskap. Jag har att följa en lag där det föreskrivs att medborgarskap skall beviljas om man uppfyller vissa villkor, bl.a. villkoret att man skall kunna försörja sig och sin familj. Det kommer att framläggas ett förslag om ändring av denna bestämmelse, och det är därför kanske litet märkligt att fru Diesen nu tar upp denna fråga med en sådan emfas. Det hade inte framförts några krav på ändringar av denna bestämmelse förrän invandrarutredningen gjorde det. Men invandrarutredningen hade inte behandlat denna fråga så i detalj, att det var möjligt att lägga dess förslag till grund för en konkret reform. Det arbetet har vi gått vidare med i departementet, och i mars månad kommer regeringens proposition.
Herr talman! Den här frågan gäller ju inte bara de fall som behandlas i medborgarskapslagen, utan detta är en princip som gäller alla hemarbetande kvinnor här i Sverige.
Herr talman! Då kanske fru Diesen borde ha riktat frågan till något annat statsråd, eftersom jag har att ta ställning till saken endast i samband med tillämpningen av medborgarskapslagen.
Herr talman! Det är just statsrådet Leijons tolkning av medborgarskapslagen som jag vänder mig mot.

Herr talman! Fru Fredgardh har i en interpellation i anledning av det i budgetpropositionen för 1976/77 föreslagna bidraget till Svenska FN förbundet ställt två frågor. 1. Vad är orsaken till att regeringen förbigått riksdagens klart uttalade uppfattning? 2. Vad avser statsrådet att göra för att Svenska FN-förbundet under budgetåret skall tillföras erforderliga medel? I det förslag som förelagts riksdagen med årets budgetproposition beräknas FN-förbundet få täckning för stigande löneoch administrationskostnader samt dessutom resurser för att återbesätta de två vakanta befattningar vilka nämns i interpellationen. Som underlag för anslagsberäkningen har FN-förbundets egna beräkningar använts. Enligt dessa är en bidragsökning med föreslagna 125 000 kr., dvs. med 23 94 i förhållande till innevarande budgetår, till fyllest för kostnadstäckning beträffande löner och administration samt återbesättande av de två vakanta tjänsterna. Jag anser, att den av riksdagen tillkännagivna uppfattningen härigenom har tillgodosetts. Avslutningsvis vill jag framhålla den betydelse som regeringen tillmäter förbundets uppgift att informera om FN och dess fackorgan. Att förbundets verksamhet möts med intresse framgår av det förhållandet att inte mindre än 144 organisationer är anslutna till förbundet. Det är min förhoppning att detta intresse skall vidmakthållas och förstärkas.